Herr talman! Bara en kort kommentar. Herr Olsson i Sundsvall hänvisar till att utskottet avstyrker motionen om strikt skadeståndsansvar och omvänd bevisföring med hänvisning till att frågan borde regleras på försäkringsmässiga grunder. Som väl framgick av mitt första anförande är jag också inne på den linjen. Motionen framhåller ju även att det gäller att utvidga försäkringsskyddet så att det täcker hela fältet. Då får vi en försäkringsmässig reglering av dessa förhållanden. Vad jag egentligen ville tillägga är bara att jag anser att det här med bevisföring är en väsentlig sak. Jag har själv fortfarande en del av året erfarenhet av industriarbete, och jag vet att bevisföringen då det gäller yrkesskada kan bli besvärlig. I det moderna arbetslivet, särskilt inom den kemiska industrin, kommer ständigt nya ämnen till användning, och verkningarna av ämnen som är i bruk i yrkeslivet är ofta dåligt kända. Man tvingas ofta arbeta med ämnen som det finns ringa erfarenhet av tidigare. Framför allt är långsiktiga verkningar mycket svåra att belägga. Vi har bl.a. en rad av ämnen som på goda grunder kan misstänkas vara cancerframkallande, men det är mycket svårt att bevisa att de verk ligen är det i enskilda fall. I sådana fall tror jag att just den omvända bevisföringen skulle vara mycket värdefull. Ett annat fenomen inom arbetslivet som kanske också får ökad betydelse framöver och som det gäller att reglera på ett hyggligt sätt är problemet med allergiframkallande ämnen. Även härvidlag har jag praktisk erfarenhet, och jag vet att det är många människor som inte kan arbeta på en viss arbetsplats därför att de blir allergiska. En del kan få bestående skador av sådana ämnen som framkallar allergier. Jag tror att det har stor betydelse att också dessa saker kan få en heltäckande reglering i ett försäkringssystem som är bättre än det vi har nu och som omfattar alla. Herr Gustafsson i Stockholm var ju införstådd med att det är viktigt att lösa de här frågorna. Han bara hänvisar till en utredning. Jag hoppas att den skall nå fram till sådana beslut att dessa frågor på ett slutgiltigt sätt kan lösas. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej.

Församlingar, pastorat och andra kyrkliga samfälligheter erhåller skatteutjämningsbidrag på grundval av de förhållanden som rådde 1973 justerat med en viss årlig uppräkning. Detta innebär att en del kyrkokommuner som det nämnda året tillfälligt hade ett förhållandevis högt skatteunderlag kan gå miste om betydande bidragsbelopp. Särskilt märkliga effekter kan de nuvarande bestämmelserna få, om de taxeringar som föranledde uppgången i skattekraften 1973 sätts ner vid prövning i högre instans. Grunderna för berörda kyrkokommuners rätt att erhålla skatteutjämningsbidrag synes nämligen inte bli omräknade med hänsyn härtill. Har statsrådet för avsikt att vidta några åtgärder för att undanröja de negativa konsekvenser, som de nuvarande reglerna för kommunala skatteutjämningsbidrag medför för vissa kyrkokommuner, vilka år 1973 tillfälligt hade en ovanligt hög skattekraft?

Herr talman! Herr Sellgren har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ till att sådana regler utfärdas att anhöriga till nyintagna patienter rutinmässigt underrättas om att intagning ägt rum. Enligt 31 § sjukvårdskungörelsen åligger det överläkare att ansvara för sjukvårdens behöriga och ändamålsenliga handhavande inom det verksamhetsområde som anförtrotts honom. Det ankommer därvid på överläkaren att inom ramen för de allmänna föreskrifter som kan ha meddelats av direktionen för sjukhuset övervaka att vården av patienterna i alla avseenden bedrivs på ett lämpligt sätt. I detta inbegrips också en skyldighet för överläkaren att se till att lämpliga rutiner finns för underrättelse till anhöriga om intagning av patienter. Det ingår som ett naturligt led i klinikernas arbete att snarast möjligt underrätta anhöriga om intagning av akut sjuka patienter. Detta sker i regel efter att en preliminär undersökning av patienten ägt rum, så att de anhöriga också kan få ett visst begrepp om patientens tillstånd. När det gäller medvetslösa patienter som förts in till sjukhus genom polisens försorg är praxis att polisen hjälper till att identifiera patienten och ser till att dennes anhöriga underrättas om intagningen. Med hänsyn till de skiftande situationerna vid en intagning och de olika orsaker som föranleder intagning på sjukhus är det enligt min mening tvivelaktigt om det är lämpligt att genom centrala föreskrifter i detalj reglera dessa frågor. Förfarandet måste kunna anpassas till förhållandena i det enskilda fallet. Därvid måste hänsyn tas till både pa Jag vill tillfoga att socialstyrelsen i hög grad har sin uppmärksamhet riktad på frågor som rör relationerna mellan sjukvårdspersonal, patienter Om regler för och anhöriga till patienter med syfte att skapa förutsättningar för en underrättelse till i vidsträckt mening väl fungerande sjukvård. anhöriga om intagning av Herr SELLGREN : patienter på sjukhus Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för det fylliga svaret. Av — i vissa fall svaret att döma skulle allt vara ganska bra ställt när det gäller relationerna mellan sjukhus, polis och anhöriga till någon skadad person. Så är emellertid inte fallet. Det som har föranlett min fråga är en händelse som helt nyligen inträffat i en Norrlandsstad. Sonen i en familj väntas hem efter skolans slut strax efter middagstid. När han dröjer blir föräldrarna oroliga och ringer till polisen för att höra om någon olycka inträffat men får där ett nekande svar. Framemot 19-tiden ringer sonen från sjukhuset för att tala om att han råkat ut för en trafikolycka. Han är fortfarande omtöcknad, eftersom han nyss har vaknat upp ur sin medvetslöshet. En sjuksköterska hjälper honom att tala om att han på hemvägen har råkat ut för en trafikolycka. Polis har tillkallats och ambulans har rekvirerats, som forslar honom till sjukhuset. Föräldrarna får inte veta någonting förrän sonen själv ringer hem. Fadern talar med personalen på sjukhuset som säger att man där inte har någon skyldighet att ringa och meddela i ett sådant fall. Polisen säger att uppgiftsskyldigheten ligger hos sjukhuset. Fadern ringer då till rikspolisstyrelsen och får där beskedet, att några direkta instruktioner inte finns inom polisen men att det är praxis att kontakt skall hållas mellan sjukhus och polis i sådana frågor. När jag har forskat vidare i denna sak har jag fått fram ungefär detsamma som statsrådet har svarat. Vad jag har funnit är att sjukhuset som regel i akutfall skall meddela anhöriga men att det i samband med medvetslöshet och när patienten behöver identifieras är polisen som skall se till, som det står i svaret, att ”dennes anhöriga underrättas om intagningen”. Här ligger alltså en oklarhet i reglerna: den ena institutionen, sjukhuset, skall svara i det ena fallet och den andra institutionen, polisen, skall svara i det andra. I en situation som jag relaterat kan man hamna någonstans mellan de båda parterna. Det är möjligt att systemet, som statsrådet säger, som regel fungerar — och det tror jag också att det gör — men jag undrar vad statsrådets uttalande innebär att socialstyrelsen har uppmärksamheten riktad på frågorna. Kommer det instruktioner som ger klara och entydiga besked om hur polis och sjukhuspersonal i sådana situationer skall fungera?
Herr talman! Givetvis kan misstag någon gång begås och anhöriga till nyintagna patienter inte få underrättelse att intagning på sjukhus har ägt rum. Vi fick här ett fall redovisat, där allt uppenbarligen inte hade varit väl beställt i det avseendet. Enligt vad jag har inhämtat är det dock ytterst sällsynt att socialstyrelsen får klagomål från allmänheten i de här hänseendena. Det har i princip inte ansetts lämpligt att i detalj reglera sjukvårdspersonalens åligganden i sjukvårdslagstiftningen. Endast i de allvarliga fall där ett visst handlingssätt alltid bör tillämpas har detta angivits i lagstiftningen. Sålunda åligger det, som jag nämnde i mitt svar, enligt 31 § sjukvårdskungörelsen överläkare att se till att när en intagen patient avlider eller hans tillstånd allvarligt försämras någon av de närmaste anhöriga underrättas härom. Genom att ta in en sådan föreskrift i lagstiftningen har det klart markerats att andra hänsyn får vika i dessa fall. Sedan får man komma ihåg att arbetsbelastningen på akutintagningarna med till följd därav nödvändig prioritering av insatserna givetvis ibland kan medföra att underrättelse till anhöriga vid lindriga skador och sjukdomsfall inte lämnas så snart som i och för sig vore önskvärt. Jag är dock av den uppfattningen att sjukhuspersonalen i regel utför dessa svåra och ibland grannlaga uppgifter på ett utomordentligt sätt.
Herr talman! Vad jag här har anfört skall inte tas som någon anklagelse mot sjukvårdspersonalen för att den inte skulle sköta sina uppgifter grannlaga. Jag vill understryka vad statsrådet sade att det här rör sig om undantagsfall. Men i sådana här sammanhang är även undantagsfallen beklagliga. När de då kan emanera från oklarheter i instruktioner — det behöver inte vara fråga om lagstiftning - om vem som skall göra vad när två myndigheter fungerar i ett och samma fall är förhållandena inte tillfredsställande. Jag frågade därför: Är statsrådet tillfredsställd med den här oklarheten? På vad sätt kan man skapa en överenskommelse mellan polis och sjukvårdspersonal om hur detta skall fungera? Jag fick just nu relaterat för mig ett fall där en kvinna blev överkörd och forslad till lasarettet för ett svårt benbrott. Inte förrän dagen efter fick maken genom bekanta veta att hans hustru låg på lasarettet, svårt skadad i en trafikolycka. Jag säger än en gång, att detta inte är någon kritik mot sjukvårdspersonalen. Och jag upprepar min fråga: Är statsrådet tillfredsställd med den oklarhet som råder i praxis?
Herr talman! Jag har redan svarat att det beklagligtvis kan inträffa fall där underrättelsen till anhöriga inte fungerar tillfredsställande. Sådana fall blir naturligtvis observerade. Här har nu framkommit att i det fall som herr Sellgren relaterade fungerade den inte. Socialstyrelsen har, som jag har sagt, uppmärksamheten riktad på frågor som rör relationer mellan sjukvårdspersonal, patienter och anhöriga till patienter. Sådana fall som har registrerats kommer helt naturligt av socialstyrelsen att observeras. Om det sedan i förlängningen skall behöva föranleda speciella åtgärder kan jag inte uttala mig om i dag, men givetvis kommer socialstyrelsen att uppmärksamma vad som inträffat och överväga om några åtgärder kan anses nödvändiga.
Herr talman! Även om herr statsrådet sade att han inte kunde veta resultatet av socialstyrelsens utvärdering av dessa frågor vill jag ändå fråga: Vad kan man vänta sig av socialstyrelsens utvärdering och av att socialstyrelsens uppmärksamhet är riktad mot de här frågorna, och när kan man vänta sig klarare regler i dessa sammanhang?
Herr talman! Jag har redan svarat på denna fråga, och jag skall inte upprepa vad jag har understrukit om att systemet i de allra flesta fall fungerar väl. Det finns också klart utarbetade rutiner på sjukhusen. Man bör dock i de här sammanhangen ha klart för sig att intagning av en person på sjukhus för de anhöriga innebär en dramatisk händelse, och att det därför är viktigt att de anhöriga samtidigt med underrättelsen om intagningen kan få en preliminär uppgift också om patientens tillstånd. För det mesta innebär ett sådant meddelande att de anhörigas oro kan stillas, och i allvarliga fall är det möjligt att samtidigt be t.ex. någon av de anhöriga komma till sjukhuset. Jag har velat göra detta tillägg därför att dessa frågor ofta är komplicerade och stor hänsyn måste tas i olika avseenden. Vi har här, herr talman, haft tillfälle att diskutera ett fall som inträffat, och jag är övertygad om att socialstyrelsen också kommer att observera detta.

Herr talman! Herr Rosqvist har frågat mig om jag anser att en befälhavare på ett fartyg bryter mot bestämmelse om skyldighet att anlita lots om han handlar mot lotsens anvisningar. När lots anlitas — antingen detta sker frivilligt eller på grund av att befälhavaren i vissa fall är skyldig att anlita lots — ansvarar lotsen för att anlita lots Om skyldigheten att anlita lots lotsningen enligt föreskrifterna i lots och fyrkungörelsen. Detta innebär emellertid inte att befälhavaren befrias från det ansvar som han har enligt sjölagen för fartyget och dess säkerhet när det gäller navigering och manövrering. Handlar befälhavaren mot lotsens anvisningar får lotsen enligt kungörelsen frånsäga sig ansvaret för följderna men är ändå skyldig att, till dess lotsningen kan fortsätta i vanlig ordning, lämna upplysningar om farvattnets beskaffenhet i den mån han kan och befälhavaren begär det eller upplysningar ändå är påkallade med hänsyn till fartygets säkerhet. På detta sätt fullgör lotsen — även i en sådan situation — sin uppgift att bidra till fartygets säkra framförande.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på frågan. Jag är inte helt nöjd med det eller också förstod jag inte till fullo innebörden av det. Kommunikationsministern har tidigare slagit fast att vi har obligatorisk lotsplikt och lotsskyldighet för fartyg med miljöfarliga laster som går i vissa leder längs våra kuster. Det kan under pågående lotsning eller när lotsning skall börjas inträffa att den lots som skall utföra denna säkerhetstjänst anser att de väderleksförhållanden som för tillfället råder förhindrar honom att fullgöra sitt arbete på ett säkert sätt. Tätt snöfall, tjocka eller dålig sikt kan orsaka att säkerhetsfaktorn är så reducerad att lotsen anser att lotsning över huvud taget inte kan ske. Om fartyget har dålig radar eller dålig utrustning i övrigt som inte lämnar tillräcklig hjälp för tillfället kan lotsen beordra att fartyget skall ankra. Har befälhavaren bråttom och vill komma i väg — många gånger är befälhavarna på fartygen jäktade — kan han fortsätta trots detta. Han bryter då mot den sjösäkerhet som lotsen är till för att bevaka. Visserligen skall lotsen även efter detta följa med och är skyldig att lämna alla anvisningar som han kan, men har lotsen förklarat att han inte kan lämna den säkra vägledning som lotsning innebär, följer han i realiteten med bara såsom passagerare. Då bidrar han inte mycket till säkerheten. En särskild sakkunnig arbetar med den framtida utformningen av lotstvånget. Kommer den aktualiserade frågan att prövas i det sammanhanget? Talar vi om obligatorisk lotsplikt, måste det innebära att det i vissa situationer verkligen gäller ett obligatorium.

Kan inte detta förhållande ändras?
Herr talman! Den utredning som herr Rosqvist talar om och som leds av sjösäkerhetsdirektören Steen kommer inte att ägna sig åt den prin cipiella fråga som vi nu diskuterar. Den utredningen skall se över reglerna — Nr 76 för skyldigheten att anlita lots. Den kommer alltså inte in på behörig Onsdagen den hetsfrågan och ansvarsfördelningen mellan befälhavare och lots. 7 maj 1975 Jag tycker emellertid, herr talman, att det svar som jag har lämnat flås pA nro klart anger att det ytterst är befälhavaren som har ansvaret för fartygets Om skyldigheten att framförande.

Herr talman! Visst har befälhavaren ansvaret för fartyget, men anledningen till det obligatoriska lotstvånget var ju att man även ville ta hänsyn till miljön runt omkring. Om ett fartyg, som är lastat med kemikalier eller olja, grundstöter eller kolliderar i exempelvis Mälaren och lasten kommer ut i vattnet, orsakas stora skador, vilka inte omfattas av befälhavarens ansvar. Han ansvarar för sitt fartyg men inte på samma sätt för följderna i vatten och å stränder runtomkring. Det är ju i den preventiva avsikten som vi har infört det s.k. obligatoriska lotstvånget. När detta lotstvång nu inte kan fungera helt och hållet utan det har inträffat situationer, där befälhavaren har gjort på omtalat sätt, är vi tillbaka i samma situation som tidigare. Då gällde det endast att erlägga en viss avgift för lotsning vare sig lotsen anlitades eller inte. Men 1970 skärptes bestämmelserna i anslutning till propositionen om den nya lotsorganisationen. Då beslöts att det för fartyg med miljöfarliga laster i vissa leder var obligatoriskt att verkligen anlita lots. Men fortsätter det så här befinner vi oss inte i en bättre situation än 1970 när det gäller att värna om miljön i skärgårdar, innanhav och efter kusten. Och då man nu arbetar med utvidgade lotsbestämmelser — jag förmodar att det blir skärpta bestämmelser för anlitande av lots —- bör man se även på fullföljandet av bestämmelserna. Annars är det ”obligatoriska lotstvånget” ord i stället för verklighet.
Herr talman! Det är klart att man skulle kunna diskutera det här länge, men jag tror inte att det är nödvändigt, därför att vad frågan gäller är egentligen — och det är väl detta herr Rosqvist är ute efter — vem som skall ha det slutliga ansvaret. Vi skall vara klara över att det är en sak att utfärda regler och förordningar om att i vissa farvatten och under vissa förhållanden gäller ett tvång att anlita lots, medan det är en annan sak vem som har det slutliga ansvaret om någonting händer, oavsett om befälhavaren själv har frånsagt sig hjälp av lotsen eller icke. Det 9” Om skyldigheten att anlita lots kan hända saker och ting — och gör det också — även i de fall då lots har anlitats. Jag är säker på att man skulle bryta sönder litet av rättsmaskineriet i det här sammanhanget, om man skulle börja väga för och emot när det gäller frågan om lotsen eller befälhavaren skall ha sista ordet. Jag fastslår än en gång att det är befälhavaren som har det slutliga ansvaret.
Herr talman! Vi är inte oense om vem som har det slutliga ansvaret för själva fartyget, men i de fall där lotsens närvaro ombord är betingad av det tvång som har införts befinner han sig ombord för att bidra till att värna vatten och miljö efter stränder och kuster. Är det på det sättet att befälhavaren helt och hållet kan åsidosätta lotsens anvisningar, betyder det ju att fartyget i realiteten går utan lots — lotsen finns med men har ingen funktion att fylla. Det finns flera exempel på hur befälhavare med mindre utvecklad ansvarskänsla har åsidosatt reglerna, på ett flagrant sätt. Det är kanske fråga om befälhavare som kommer från länder där man inte alls har den insikten i och synen på miljövården som vi har här i Sverige och som inte hyser samma betänkligheter som vi gör mot att orsaka vattenförorening. Får jag verkligen tolka kommunikationsministern så att han anser att de bestämmelser som nu gäller är tillfredsställande?
Herr talman! I vissa farvatten gäller bestämmelser om att lots obligatoriskt skall anlitas. I övriga farvatten har man möjlighet att anlita lots om man så önskar. Men det förhållandet att det i vissa fall råder ett tvång att anlita lots innebär ju inte att befälhavaren på fartyget kan överlämna ansvaret för dess framförande till lotsen. Det skulle vara en helt ny rättsordning, om inte befälhavaren skulle ha det slutliga ansvaret ifall någonting händer. Om man strikt skall följa rättsreglerna, så behöver befälhavaren inte lyssna till lotsens anvisningar ens i de farvatten där det är lotstvång. Man kan inte tolka föreskrifterna så att lotsen i ett enda fall skulle överta ansvaret för fartyget. Detta är viktigt att slå fast innan debatten slutar, och jag förutsätter att herr Rosqvist inte heller menar någonting annat.
Herr talman! Jag menar att lotsen skall ha ett avgörande inflytande på fartygets manövrering och framförande i leder där obligatorisk skyldighet att anlita lots gäller. Det som gäller fartyget i övrigt har befälhavaren självfallet att svara för. Om en grundstötning, kollision eller annan olycka sker, när det finns lots ombord, och befälhavaren har orsakat olyckan därigenom att han helt och hållet har negligerat lotsens anvisningar, kan man då ändå hävda att befälhavaren har följt bestämmelserna om obligatorisk lotsplikt? Befälhavaren har själv upphävt obligatoriet, och lotsen har med andra ord blivit en rådgivare, vars råd befälhavaren fritt avstår från. Den som tjänstgör som lots har en lång utbildning och kan farvattnet på sina fem fingrar. Annars vore han inte lots. Han lämnar inga anvisningar som är obefogade. Men befälhavaren har många gånger inte alls erforderlig insikt om de speciella lokala förhållanden som råder. Mot den bakgrunden menar jag att talar man om obligatorisk lotsskyldighet, så måste också lotsens ord få väga betydligt tyngre än vad det tydligen gör i dag.

Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat mig om jag är beredd att medverka till att kommunikationsradio installeras på de svenska tågen. Utvecklingen och utbyggnaden av ett kommunikationsradiosystem, s.k. tågorderradio, på det svenska järnvägsnätet har pågått under flera år. I dag är hela den övre delen av malmbanan utrustad med tågorderradio och utbyggnaden fortsätter på sträckan Kiruna-Luleå. Vidare finns tågorderradio installerad inom Stockholmsområdet där samtliga pendeltåg i SL-trafiken har utrustats med radio. Erfarenheterna från dessa anläggningar kommer att ligga till grund för den fortsatta utbyggnaden av tågorderradio. Jag vill erinra om att i årets budgetproposition uttryckligen anges att det i den föreslagna investeringsramen för SJ beräknats medel för införande i större utsträckning av tågorderradio.
Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Jag vill erinra om att jag tidigare i en enkel fråga, som besvarades den 7 februari i fjol, aktualiserade önskemålet om kommunikationsradio för såväl person som godståg för att därmed öka trafiksäkerheten på järnvägarna.

Av det svaret att döma är erfarenheterna av anläggningarna på malmbanan och inom SL-området sådana att de, som statsrådet säger, ”kommer att ligga till grund för den fortsatta utbyggnaden av tågorderradio”, dvs. kommunikationsradio. Jag tror att det är ytterst värdefullt att vi kan få kommunikationsradio på både person och godstågen. Kommunikationsradio är ett viktigt medel för att skapa större trygghet och säkerhet för dem som färdas på järnväg. Önskvärt är därför att SJ i större utsträckning än vad som nu sker använder kommunikationsradio för att därmed, som jag nyss sade, skapa ökad säkerhet för såväl personal som trafikanter. Även om detta skulle innebära en ekonomisk satsning från SJ:s sida, tror jag att det betalar sig på såväl kort som lång sikt. Jag ber än en gång att få tacka för svaret.

Herr talman! Herr Strindberg har frågat chefen för utbildningsdepartementet om han mot bakgrund av den ogynnsamma utvecklingen inom Hammarstrands kommun är beredd att medverka till att skogsinstitutet i Bispgården ej flyttas från kommunen. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan.

Jag är således inte beredd att föreslå någon ändring av detta lokaliseringsbeslut. Jag är samtidigt väl medveten om det arbetsgivaransvar staten har för sina anställda i Bispgården. När den definitiva tidpunkten för lokaliseringen av det norra skogsinstitutet till Sollefteå fastställts får åtgärder övervägas för att ge den berörda personalen möjlighet till fortsatt tryggad sysselsättning.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Tyvärr var det inte så positivt som jag hade hoppats. Statsrådet säger att riksdagen inte hade någon erinran när frågan om skogsinstitutets förläggning debatterades 1969. Jag vill emellertid påminna om att en partivän till statsrådet, herr Wikner, framhöll i debatten beträffande skogsskolan i Fors dels skolans utomordentliga lokaler, dels skolans tillgång till övningsskogar i närheten. Han pekade också på att —- och det tycker jag var riktigt — en förflyttning av dåvarande skogsskolan i Fors till Sollefteå skulle medföra onödiga kostnader. På den punkten kan jag inte finna att någonting har förändrats. Skolan fungerar fortfarande väl. Den är visserligen något trångbodd men med relativt små medel skulle man kunna åstadkomma förbättringar så att den fungerade utomordentligt. I min fråga framhöll jag att utvecklingen inom, som jag har skrivit, Hammarstrands kommun =— det skall vara Hammarstrands arbetsmarknadsområde och Ragunda kommun -— har varit ytterligt ogynnsam under de senaste tio åren. I underlaget till Länsplanering 1974 visar man att under en tioårsperiod har antalet sysselsatta inom Ragunda kommun minskat med ungefär 1 000 personer. Prognosen fram till 1980 är fortfarande lika negativ. Man räknar med en fortsatt minskning. Jag har ännu inte fått klart för mig vilka sakliga skäl som finns för att flytta skolan från Bispgården till Sollefteå. Det talas om rekryteringsområde osv. Såvitt jag vet har skogsinstitutet i Fors i dag en utomordentligt god rekrytering. Avståndet mellan Bispgården och Sollefteå är 45 km. Man har goda möjligheter att från skolan i Fors utnyttja resurser även i Sollefteå. Eftersom glädjande nog ingenting har hänt under de sex år som gått sedan beslutet fattades i riksdagen och eftersom skolan har fungerat tillfredsställande skulle jag vilja vädja till statsrådet att fortsätta att skynda långsamt och ta bes!utet under allvarlig omprövning. Jag tror att den skogliga utbildningen och utvecklingen i östra Jämtland skulle tjäna på det. Jag hoppas, som sagt, att statsrådet verkligen vill överväga detta. Om åtgärder för att avskaffa påminnelser om att Sverige är en monarki

Herr talman! Herr Burenstam Linder har i en interpellation ställt följande frågor till statsministern. 2. Vill statsministern redovisa regeringens syn på dylika åtgärders överensstämmelse med den grundlag varom riksdagen i stor enighet beslutat? 3. Vilka motiv kan statsministern åberopa för att ändra sådana benämningar på kulturella och liknande institutioner som förklaras av att institutionerna ursprungligen tillkommit genom kungliga initiativ? Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. Den 28 november förra året hade jag tillfälle att här i kammaren som svar på en enkel fråga av herr Björck i Nässjö lämna en redogörelse för bakgrunden till att ordet Kungl. inte längre borde användas framför namnet på statliga myndigheter och institutioner.

Jag skall inte här gå in ytterligare på vad jag då anförde i denna sak utan nöjer mig med att hänvisa till kammarprotokollet. Jag vill bara erinra om att eftersom det inte finns något beslut om att ordet skall användas, så har det inte behövt fattas formellt beslut om att användningen skall upphöra. Dessutom är det så att myndigheterna själva, i vart fall under de senaste tio åren, i allt större utsträckning har tagit bort ordet kunglig från sina namn. Som svar på herr Burenstam Linders två första frågor vill jag därutöver bara tillägga att de åtgärder som har vidtagits och de rekommendationer som har utfärdats på detta område uteslutande har haft till syfte att åstadkomma en terminologisk och formell anpassning till de förhållanden som har inträtt sedan den nya regeringsformen har börjat tillämpas. Om herr Burenstam Linder tror sig kunna ana andra motiv för dem, tar han miste. Till den tredje frågan vill jag anföra att regeringen självfallet inte lägger Nr 76 sig i hur privaträttsliga subjekt som t.ex. vissa kulturella och veten Onsdagen den skapliga institutioner betecknar sig själva. Såvitt jag vet kommer t.ex. 7 maj 1975 vetenskapsakademien att redovisas med ordet Kungl. i sitt namn även I i årets Statskalender. Om åtgärder för att Till sist vill jag ta upp en passus i herr Burenstam Linders interpellation, — avskaffa påminneldär han tycks vilja göra gällande att regeringen genom någon åtgärd ser om att Sverige i detta sammanhang skulle ha åsidosatt gällande lag. Herr Burenstam är en monarki Linder torde mena att rekommendationen i ett meddelande från utrikesdepartementet om att utlandsmyndigheterna bör använda lilla riksvapnet står i strid med 1908 års lag om rikets vapen. Till detta är att säga att 1908 års lag enbart beskriver vapnens utseende men inte reglerar deras användning.

Herr talman! Vi har lyssnat till justitieministern, men vi borde ha fått lyssna till statsministern. De nuvarande ansträngningarna att i smyg bortsopa yttre tecken på att Sverige är en monarki är ett juridiskt spörsmål, men i ännu högre grad en grundläggande politisk fråga. De bringar i tvivel regeringens ord i en överenskommelse som träffats om innehållet i vårt monarkiska statsskick. De bringar också i tvivel socialdemokratins önskan att på sikt hålla fast vid överenskommelsen som sådan, för att i stället förverkliga sitt republikkrav.

Han har sagt att man med ett penndrag kan ändra Sverige till republik och att monarkin blott är en plym. Därför, herr talman, hade det varit värdefullt om herr Palme själv fått ge sin syn på och sin förklaring till de förändringar som nu smygs på. Det var i hans namn som kompromissen i grundlagsfrågan ingicks. Det var tilltron till de ord som hans regering givit som bringats i tvivel genom de förändringar som nu görs. Det är han som angivit andra riktlinjer för socialdemokratins politik i fråga om statskicket än de som herr Geijer nu hävdar. Det är därför han borde ha tagit till orda. När statsministern inte längre behöver ägna riksdagen tid, som statsråden gjorde då de tillika var riksdagsmän, är det inte för mycket begärt att han tagit tillfället att i riksdagen förklara varför åtgärder vidtagits som på detta sätt bringar överenskommelser och framtida riktlinjer i tvivel. Om åtgärder för att avskaffa påminnelser om att Sverige är en monarki inom statslivet med politisk innebörd”. Däremot skulle inga förändringar böra vidtas i statschefens ceremoniella och representativa funktioner som för riket sammanhållande symbol. Att det skulle göras ändringar av den typ som nu görs hade inte diskuterats vare sig i propositionen eller konstitutionsutskottets betänkande, inte heller diskuterades något sådant inom grundlagberedningen. Eftersom de här ändringarna inte är att betrakta som obetydliga och eftersom långa rader av andra vad regeringen kallar konsekvensändringar faktiskt blev diskuterade och klargjorda, måste detta betyda att man inte avsåg eller då åtminstone inte ville säga att man önskade göra dessa andra ändringar som nu görs.

Det gäller t.ex. användningen av konungens bild i samband med myntprägling och frimärksutgivning, hans ställning som beskyddare av lärda samfund m.m. Det ter sig likaså självklart att svenska myndigheter, verk och militära förband allt framgent använder beteckningen ”kunglig”.” När nu sådana ändringar i efterhand smygs på kan det inte annat än förefalla oss svekfullt. Det är ändringar i ceremoniella, representativa och symboliserande funktioner som statschefen i konungariket Sverige har haft och bör ha med tanke bl.a. på att något annat inte sagts. Vi ansåg detta så klart att vi inte framställde något yrkande på denna punkt i vår motion och vi begärde inte heller votering om den uppfattning som jag här citerade. Man behöver ju inte yrka på det som enighet föreligger om. Vår tolkning lämnades också oemotsagd av utskottet. Den blev vederbörligen föredragen i utskottet, så den kan inte ha varit utskottsledamöterna obekant. I dechargedebatten häromdagen hävdade den socialdemokratiske ordföranden i konstitutionsutskottet att det förhållandet att utskottet inte tog avstånd från vår uppfattning i denna fråga saknar bevisvärde eftersom det skulle bli ett alltför oformligt utskottsarbete om man på det viset behövde bemöta allt som sägs i motioner. Men, herr justitieminister, i en så viktig fråga som en grundlagsändring måste utskottet faktiskt arbeta på det viset att det i texten behandlar inte bara formella yrkanden, utan även viktiga tolkningar av grundlagsförslagets innebörd som kan framkomma i motionstexter. Vad nu justitieministern har att säga i den här frågan från sina mera juridiska utgångspunkter, det vet vi ju redan, eftersom — som herr Geijer själv påpekade — han besvarade en liknande interpellation i höstas. Därför fanns det ingen anledning för mig att upprepa en fråga till herr Geijer. När nu ändå justitieministern fått överta denna fråga som jag riktade till statsministern, vill jag självfallet tacka honom för svaret och ta det som utgångspunkt för kommentarer. Nr 76 Ämbetsverk som bär upp en förvaltningstradition som genom århund Onsdagen den raden skapat en för rättstryggheten betydelsefull oväld skall inte längre 7 maj 1975 i tradition få kallas ”kungliga”. Regementen med anor från svensk stor maktstid skall inte få vara ”kungliga”. Ambassader — konungariket Sve — Om åtgärder för att riges ansikte utåt — skall inte kallas ”kungliga”. Operan skall inte få — avskaffa påminnelheta Kungl. Teatern utan Svenska Operan AB. Kungl. Myntkabinettet — ser om att Sverige skall, om regeringen får som den vill, heta Mynthistoriska Museet. är en monarki Vad är nu grunden för sådana här ändringar enligt herr Geijer? Jo, det är att Kungl. markerar ett lydnadsförhållande som myndigheterna stod i till kungen så länge den gamla regeringsformen gällde men som enligt den nya regeringsformen inte existerar. Men, herr Geijer, om ordet Kungl. markerar ett lydnadsförhållande som fanns enligt den gamla regeringsformen, hur kunde det då komma sig att bra många myndigheter redan innan den nya grundlagen hade kommit till inte kallades kungliga? Hur kan det vara så som herr Geijer säger i interpellationssvaret ”att myndigheterna själva, i vart fall under de senaste tio åren, i allt större utsträckning har tagit bort ordet kunglig från sina namn” om det varit ett sådant här lydnadsförhållande? Det enkla förhållandet att inte alla myndigheter hette Kungl. så länge den gamla grundlagen gällde visar alldeles klart att det inte var fråga om att markera något lydnadsförhållande. I själva verket, herr talman, anser jag att herr Geijers tal om lydnadsförhållande är tvivelaktigt om inte rent farligt. Det är riktigt att det i svensk rätt finns en instansordning, men något lydnadsförhållande existerar inte för ämbetsverken. De är självständiga. De skall följa lag och förordning, men de skall inte lyda regeringen. Ministerstyre — att lyda ministrar — är helt främmande för vårt styrelsesätt. Herr Geijers argument om lydnadsförhållande är ingenting annat än ett dåligt svepskäl för att beträda republikanska banor. Jag tycker också, herr Geijer, att det är en feghetens politik att inte våga säga det rent ut så att svenska folket får tillfälle att bilda sig en uppfattning om den politik som bedrivs. Epitetet Kungl. markerar i stället två andra ting. Det visar liksom beteckningen ”statens” att det är fråga om ett offentligt organ och inte ett privat. Vidare är ordet Kungl. en markering av det statsskick som råder i vårt land. Anledningen till att våra ambassader borde kallas Kungl. är att de företräder ett land vars statsskick är konungarikets. I inget av dessa två avseenden har en förändring inträtt genom att vi har fått en ny grundlag. De olika myndigheterna är fortfarande offentliga och inte privata och de verkar i konungariket Sverige, inte i republiken Sverige. Vad beträffar ambassaderna är nymodigheterna som allra mest utmanande. Här är det inte bara - som jag redan påpekat — alldeles klart att beteckningen Kungl. är en markering av vilket statsskick vi har i Sverige, utan det är också så att kungen har inte bara rent symbolmässiga 105 Om åtgärder för att avskaffa påminnelser om att Sverige är en monarki funktioner i våra relationer med främmande länder. Kungen är ordförande i utrikesnämnden. Han undertecknar våra ambassadörers kreditivbrev. Han mottager utländska sändebud i Stockholm när dessa skall ackrediteras. Detta utöver det grundläggande att kungen är rikets statschef och rikets högste företrädare utåt med en folkrättsligt central ställning gör nyordningen på utrikesdepartementet till en bedrövlig oordning. Till denna oordning hör att man i det cirkulär som utgått till våra beskickningar konstaterar att ”det bör i sammanhanget observeras att stora riksvapnet numera är att anse som det Kungl. Husets personliga vapen. Myndighet bör begagna lilla riksvapnet.” I min interpellation har jag kritiserat detta märkvärdiga konstaterande som chefen för den administrativa avdelningen på UD tillåter sig — såvitt jag begriper på högre order — att göra. Herr Geijer avslutar sitt interpellationssvar med att ta upp detta avsnitt och säger att jag ”tycks vilja göra gällande att regeringen genom någon åtgärd i detta sammanhang skulle ha åsidosatt gällande lag”. Det har man inte gjort, menar justitieministern, eftersom 1908 års lag om rikets vapen, som han säger, ”beskriver vapnens utseende men inte reglerar deras användning”. Detta herr Geijers svar är märkligt av två anledningar. För det första reglerar 1908 års lag inte bara vapnens utseende. Det sägs nämligen i 1§ av den lagen: ”Rikets vapen äro två, stora vapnet och lilla vapnet.” Av detta måste rimligen framgå att stora vapnet kan användas som rikets vapen. För det andra gällde min kritik att regeringen genom en UD-tjänsteman låter meddela att ”stora riksvapnet numera är att anse som Kungl. husets personliga vapen”. En sak är att säga att ambassaderna skall använda lilla riksvapnet. En sådan bestämmelse hade jag uppfattat som sakligt olämplig men antagligen inte olaglig. En annan sak är att helt enkelt som i detta fall uttala, att stora riksvapnet är Kungl. husets personliga vapen. Jag kan inte förstå annat än att det uttalandet strider mot 1908 års lag om rikets vapen och därmed också mot den verklighet som rått intill denna dag. Vad menas f. ö. med ordet ”numera” i detta sammanhang? Är chefen för den administrativa avdelningen på UD befullmäktigad att skicka ut ett cirkulär där han utan vidare förklarar, att det stora riksvapnet är att betrakta som Kungl. husets personliga vapen? Låt mig så övergå till formen för beslutet om att slopa beteckningen Kungl. Herr Geijer säger ”att eftersom det inte finns något beslut om att ordet skall användas, så har det inte behövt fattas formellt beslut om att användningen skall upphöra”. Detta att det inte behövs något beslut att ta bort ordet Kungl., eftersom det inte finns något beslut att det skall heta Kungl., är ett argument som herr Geijer flera gånger framfört. Men är det verkligen riktigt? Har herr Geijer verkligen gjort grundläggande historiska studier, som det ju bör bli fråga om i detta fall, så att han är säker på att det inte i en hel del fall verkligen finns beslut på att olika myndigheter och institutioner skall heta Kungl.? I tidigare instruktioner för ämbetsverk har beteckningen Kungl. an Nr 76 vänts. Att den under senare år tagits bort där men inte i själva namnet Onsdagen den är väl snarast att betrakta som en åtgärd ägnad att förkorta instruktions 7 maj 1975 texterna. Någon annan förklaring är i själva verket inte möjlig, eftersom. institutioner, i vars instruktion inte ordet Kungl. ingått, trots detta har. Om åtgärder för att betecknats som Kungl. avskaffa påminnel Men, herr Geijer, även om det inte skulle finnas sådana beslut från ser om att Sverige äldre tider vore regeringens argument dåligt. I rättstillämpningen finns = är en monarki den principen i många sammanhang hävdad, att förhållanden som länge gällt, gäller även om de inte grundats i formella beslut. Inom fastighetsrätten finns regler om urminneshävd. I andra sammanhang finns regler om sedvanerätt. Det vore därför ett minimum att regeringen bekvämade sig, om den önskade ändra på förhållanden grundade i månghundraåriga traditioner, att lägga fram förslag härom på ett formellt riktigt sätt. Det kan inte vara någon omänsklig extra börda. Att så inte skett bestyrker att man velat smussla, att man inte har riktigt hederliga avsikter. Det är därför man börjar tvivla på halten i den överenskommelse vi varit med om att träffa i vissa delar av författningsfrågan och på regeringens önskan att värna om det monarkiska statsskick som den nya författningen grundar sig på. Vi har sedan frågan om vissa kulturella och vetenskapliga institutioner och benämningen av dessa. Herr Geijer säger att ”regeringen självfallet inte lägger sig i hur privaträttsliga subjekt —-—-—- betecknar sig själva”. Jag vågar ta risken att säga att detta påstående strider mot det verkliga förhållandet. Vad gäller operan har det alldeles klart sagts att statsrådet Zachrisson låtit förstå att en namnändring vore önskvärd. Det vore intressant om herr Geijer vågade bestrida detta. De icke-politruker som ingår i styrelsen för operan är klart emot en namnändring, har det sagts mig. Man anser sig ha starka sakskäl mot en namnändring, bl.a. det att operan i utlandet hunnit bli känd och erkänd under sitt gamla namn och att det är försvårande i det internationella utbytet med en namnändring. Vad beträffar myntkabinettet är det ju så att ingen hade ens hört talas om någon namnändring förrän man noterade i kulturpropositionen att utbildningsministern på s. 244 talade om myntkabinettet och på s. 246 om mynthistoriska museet. Det förefaller om något som om regeringen här hade lagt sig i. Av sakliga skäl är en namnändring i det fallet ovälkommen, vilket har framhållits i utförliga inlagor av kunnigt folk, riktade till kulturutskottet. I det här fallet, herr talman, finns det ett mycket intressant exempel på hur maktutövningen går till. Föreståndaren för myntkabinettet, Brita Malmer, skrev den 17 april till kanslichefen i kulturutskottet ett brev, där hon bl.a. sade följande: ”Efter samråd med riksantikvarie Pålsson ber jag genom Er få följande kompletterande synpunkter i namnfrågan meddelade till utskottet. ——-- Jag förstår nu att namnfrågan utmynnat i ett val mellan "Myntkabinettet" 107 Om åtgärder för att avskaffa påminnelser om att Sverige är en monarki och ”Mynthistoriska museet", och att det kompromissförslag som personalskrivelsen i första hand förordar, saknar relevans. I valet mellan namnet ”Myntkabinettet” utan epitetet ”Kungl.” och utan förklarande underrubrik och namnet ”Mynthistoriska museet” får jag härmed utan tvekan förorda namnet ”Mynthistoriska museet”. Ett slopande av det nuvarande namnet framstår som en förutsättning för att den nya institutionen skall kunna tillgodogöra sig den genom omorganisationen vunna självständigheten —--.” Det här är ett ganska avslöjande brev. Den socialdemokratiske f. d. statssekreteraren herr Pålsson ringer upp chefen för myntkabinettet och säger, att valet inte gäller att institutionen som tidigare skall få heta Kungl. myntkabinettet, utan står mellan två andra alternativ. På det viset vill herr Pålsson få Brita Malmer att ändra den uppfattning som har kommit till uttryck i en tidigare personalskrivelse till kulturutskottet. Men — och det är intressant — herr Pålsson ger fru Malmer helt felaktiga upplysningar om de alternativ som verkligen gäller vilket antagligen kommer att framgå av det utskottsbetänkande som kommer angående kulturpropositionen. Genom sina påtryckningar och med dessa felaktiga upplysningar lyckas han också få till stånd en ny skrivelse, präglad av uppgivenhet. Vidare förefaller det, att döma av den nya skrivelsen som jag citerat, som om herr Pålsson har använt hot; jag betonar att det förefaller så. Fru Malmer har nämligen bibringats den uppfattningen att om man inte slopar det nuvarande namnet Kungl. Myntkabinettet kommer institutionen att mista sin självständiga ställning. Detta är anmärkningsvärt. Hur påtryckningskanalerna går i det nuvarande Sverige med regeringspartiets företrädare på snart sagt alla håll är oklart. Men desto nödvändigare, herr justitieminister, är det att de beslut som fattas åtminstone står på en formellt riktig grund. När herr Geijer försöker göra gällande att ”regeringen självfallet inte lägger sig i” skorrar det mycket falskt. Herr talman! Jag tvingas till den slutsatsen att de resonemang som herr Geijer för i sitt interpellationssvar vilar på en bräcklig grund, om de nu vilar på någon grund över huvud taget. Resonemanget att ordet Kungl. måste tas bort, eftersom det på något vis skulle innebära ett lydnadsförhållande som ändrats genom att vi fått en ny grundlag, tror jag det är mycket svårt att få någon juridisk expertis med på. Ordet hänför sig i stället till att institutionen i fråga är ett offentligt organ i ett land med ett monarkiskt statsskick. Så var läget före grundlagsändringen, och så är det efter grundlagsändringen. Idén att man inte behöver fatta några formella beslut för att ändra de här namnen, eftersom beslut om att namnen skulle införas aldrig har träffats, är också märkvärdig. Själva utgångspunkten förefaller obestyrkt, och under alla omständigheter borde sedvana och tradition, om en förändring skall ske, kräva att formella beslut tas. Rättstrygghet och oväld fordrar också att beslut inte genomdrivs genom påtryckningar och hot utan genom formella beslut, öppet redovisade för allmänhetens be grundande. Nr 76 En fråga som herr Geijer också måste besvara är om regeringen över Onsdagen den väger ytterligare förändringar eller initiativ i den här riktningen. Ett be 7 maj 1975 sked på den punkten måste kunna ges — och ges här. En kompromiss, herr talman, om viktiga avsnitt i författningen har — Om åtgärder för att ingåtts. I smyg sviker regeringen innehållet i vissa delar av den över — avskaffa påminnelenskommelsen. Detta kan bara tolkas som ett försök att i republikanskt — ser om att Sverige nit avskaffa tecknen på att Sverige är ett kungarike. Vi vänder oss emot = är en monarki sådana försök. Som vi ser saken spelar monarkin en viktig roll som en sammanhållande kraft ovanför de dagliga politiska motsättningarna.

Herr talman! Jag noterade att herr Burenstam Linder minst tre gånger använde uttrycket ”i smyg” — eller ”smyga på” eller liknande uttryck - för de förändringar som här i vissa fall har skett i benämningar på ämbetsverk m.m. Han talade även om ett svekfullt förfarande från regeringens sida. Herr Burenstam Linder skulle väl tala om vad det är för beslut som regeringen har fattat och som innebär att man ”smugit på” eller förfarit svekfullt. Beträffande detta att en del ämbetsverk har använt ordet Kungl. som beteckning frågar herr Burenstam Linder om jag har gjort nägra historiska studier för att få klarhet i om det beror på något regeringsbeslut eller kungligt beslut att man har börjat använda dessa benämningar. Ja, herr Burenstam Linder, mina medarbetare har försökt leta, men vi har inte kunnat hitta någonting. Jag kan ju inte garantera att det inte kan finnas begravt någonstans långt tillbaka i tiden, men vi har trots bemödanden inte kunnat hitta något, och jag har heller inte hört att herr Burenstam Linder har hittat något. I den gamla regeringsformen, herr Burenstam Linder, stod det ju i 47 § att domstolar och ämbetsverk skall ”lyda Konungens bud och befallningar”. Det var ett lydnadsförhållande, såsom den gamla grundlagen angav det. Även om herr Burenstam Linder inte vill acceptera att ämbetsverken lyder under regeringen enligt den nya grundlagen, så sorterar de i varje fall under regeringen och inte under kungen, som ju numera, såsom herr Burenstam Linder själv framhöll, har ceremoniella och representativa uppgifter men inte uppgifter av det slag som den gamla grundlagen formellt angav. Sedan är det faktiskt så att det här med ordet Kungl. har varit varierande. Långt innan den nya grundlagen kom till har, utan att någon — såvitt jag vet — protesterat mot det eller diskuterat det, ett flertal myndigheter på eget initiativ tagit bort ordet Kungl. Jag kan här nämna fyra bara som exempel — socialstyrelsen, bostadsstyrelsen, postverket och televerket. Att man nu i Statskalendern inte lägre avser att redovisa ämbetsverken 109 Om åtgärder för att avskaffa påminnelser om att Sverige är en monarki 110 med beteckningen Kungl. är ingenting som grundar sig på något beslut av regeringen, eftersom det, som jag har framhållit flera gånger tidigare, inte är en sak som regeringen behöver besluta om i vare sig den ena eller den andra riktningen. I fråga om stora och lilla riksvapnet, herr Burenstam Linder, sade jag i svaret att 1908 års vapenlag bara reglerade dessa riksvapens utseende men inte när och av vem de skall eller får användas. Lagen tar inte ställning till frågan vems vapen stora resp. lilla riksvapnet egentligen är. När det nu har hävdats att stora riksvapnet är kungens vapen och lilla riksvapnet är statens symbol vill jag säga att detta är ju i viss mån en akademisk eller kanske rättare sagt en heraldisk fråga. Men som stöd för ståndpunkten att stora riksvapnet är kungens vapen kan åberopas, herr Burenstam Linder, förutom viss heraldisk expertis också en framträdande företrädare för herr Burenstam Linders parti, nämligen herr Håstad. I en motion till 1949 års riksdag konstaterade han: ”Till sitt historiska och vapenrättsliga ursprung är stora riksvapnet den svenke konungens vapen och lilla riksvapnet den svenska statens symbol.” Uppfattningen att myndigheterna bör använda lilla riksvapnet ligger i linje med den åsikt i frågan som herr Håstad sålunda gav uttryck åt. Det kan f. ö. framhållas att numera bl.a. högsta domstolens och regeringsrättens sigill efter samråd med riksheraldikern upptar lilla riksvapnet i stället för som tidigare det stora. Det är möjligt att den här frågan kan bli föremål för teoretikernas utläggningar, men som herr Burenstam Linder finner finns det i varje fall framstående förespråkare för den ståndpunkt som utrikesdepartementet i sin rundskrivelse har givit uttryck åt. Jag kan inte ge någon förklaring till att det i den skrivelsen står ”numera”. Jag hajade själv till när jag hörde det. Men det är ju inte något avgörande för bedömningen av denna debatt om man i den här skrivelsen har skrivit ”numera” eller ej. Beträffande institutionernas namn vill jag svara herr Burenstam Linder att regeringen lägger sig inte i hur privata institutioner betecknar sig själva. Herr Burenstam Linder återger i sin interpellation en uppgift om att ”Gustav III:s gamla opera” skall döpas om till Svenska Operan AB, och herr Burenstam Linder upprepade det i sin replik här. Bortsett från att det knappast kan vara någon nyhet för herr Burenstam Linder att en ombildning av operan är aktuell vill jag bara framhålla två saker. För det första: Frågan om ett aktiebolags namn är en sak som avgörs av bolaget självt. För det andra: Något beslut i namnfrågan har, såvitt jag har mig bekant, inte fattats. I den mån något namn har nämnts har det varit fråga om förslag som diskussionsvis har förts fram. Jag kan inte gå in närmare på frågan om beteckningen av myntkabinettet, för jag har inte tillräckliga kunskaper om hur den frågan ligger till. Jag vill bara påpeka att herr Burenstam Linders redogörelse var felaktig så till vida att den åberopade herr Pålsson aldrig har varit statssekreterare. I övrigt kan jag inte kontrollera om uppgifterna var riktiga. Jag skall allra sist svara på herr Burenstam Linders fråga om regeringen = Nr 76 avser — det stod redan i interpellationen — att vidta några ytterligare Onsdagen den åtgärder som berör beteckningen Kungl. e.d. Som jag tidigare sagt 7 maj 1975 har regeringen inte fattat några beslut i det här avseendet, och jag kan bara svara herr Burenstam Linder att jag inte känner till att någon fråga — Om åtgärder. som berör detta spörsmål är aktuell i dag. avskaffa påminnelser om att Sverige Herr BURENSTAM LINDER : är en monarki Herr talman! Den motion av herr Håstad som herr justitieministern citerade ledde till att det tillsattes en utredning om denna fråga, och den slutsats man kom till i den utredningen var den motsatta till den som justitieministern här försökte haka upp sitt resonemang på. Utredningen framlade sitt betänkande 1966. Men eftersom utredningens slutsatser inte passade regeringen, så kanske det är det som gjort att de inte har föranlett några vidare åtgärder från regeringen. Som jag ser det är det emellertid betydligt mera vederhäftigt att se på utredningsresultatet än på herr Håstads motion. Därför vidhåller jag också, att när det i I § i den åberopade lagen —- som fortfarande gäller — står att rikets vapen är stora och lilla riksvapnet, så är det synnerligen märkligt att en chef för en administrativ avdelning på utrikesdepartementet plötsligt skickar ut ett cirkulär i vilket det står att numera är det stora vapnet att betrakta som Kungl. husets personliga vapen. Herr Geijer sade att man hade gjort efterforskningar om huruvida det fanns något beslut om att olika myndigheters namn skulle innehålla beteckningen Kungl. eller inte, men han hade inte hittat något sådant beslut. Ja, jag har också försökt göra sådana efterforskningar och talat med juridisk sakkunskap, och då har man sagt att det sannolikt finns sådana beslut. Men frågan är ju inte av den valören att man bör använda arbetsdag efter arbetsdag för att försöka ta rätt på hur det förhåller sig med den saken. Slutsatsen är självklar. Om man som justitieministern inte är riktigt säker på huruvida det tidigare har fattats något sådant beslut, om man inte kan garantera det, så skall regeringen, när den ändrar ett namn, göra det i juridiskt formellt riktiga former. Det tycker jag faktiskt att herr Geijer skulle kunna erkänna i en replik. När herr Geijer säger att han inte kan garantera att det inte fattats sådana namnbeslut är det utomordentligt motbjudande att inte besluta om ändring i detta avseende på ett formellt riktigt sätt. Det är av sådana anledningar som jag vidhåller att vad som nu sker, det sker i smyg. Jag upprepar det gärna en fjärde och en femte gång. Och det bästa beviset för det har justitieministern själv givit i sitt inlägg. Det är väl också konstigt att frågan om hur ambassaderna skall benämnas utomlands inte fordrar ett beslut. Skall det verkligen vara så? Jag är inte jurist. Jag är t.o.m. så okunnig att jag inte visste att herr Pålsson inte var statssekreterare, som jag trodde. Det har i dessa sammanhang funnits två personer med namnet Pålsson. Men när nu Sverige 111 Om åtgärder för att avskaffa påminnelser om att Sverige är en monarki är ett kungarike — och så vill ju också herr Geijer ha det i den nya författningen — och det är konungariket Sverige som uppträder utomlands, där ambassaderna är ansiktet utåt, och när Konungen har en lång rad funktioner utöver de rent symbolmässiga och dessutom är statschef och som sådan har en central folkrättslig ställning, så är det för mig utomordentligt märkligt att det skall kunna sitta en byråchef eller annan tjänsteman på utrikesdepartementet och skicka ut ett litet cirkulär i vilket det står att ambassaderna inte längre skall ha beteckningen Kungl. Jag upprepar ännu en gång att ett sådant uppträdande, utom det att det är juridiskt märkvärdigt, också är ett tecken på att här försiggår det smygoperationer. Och varför smyger man? Ja, det måste bero på att man på något sätt tycker att man inte vill redovisa detta, eftersom man medger att det kanske inte rimmar med den överenskommelse som den nya författningen bygger på i detta avseende. Jag upprepar — herr Geijer sade ingenting om det — att påpekandet i vår grundlagsmotion lämnades oemotsagt av utskottet, och jag understryker att herr Geijer själv har sagt att kungen skall ha ceremoniella, representativa och symboliserande funktioner — men det är just det som man nu håller på att plocka bort! Det är därför jag vågat säga att uppträdandet inte bara är något som sker i smyg, utan det är också svekfullt. Herr Geijer påpekade på nytt att många ämbetsverk och myndigheter själva — han anförde fyra exempel, bl.a. bostadsstyrelsen och socialstyrelsen — tvättat bort benämningen Kungl.

Den paragraf i den gamla grundlagen som herr Geijer läste upp kan därför inte anses vara tillämplig på just detta förhållande. Grundlagen gällde ju på den tiden. Även om det reella innehållet i den gamla grundlagen kommit att bli ett annat än det bokstavliga genom att det gått bra många år sedan 1809 så iakttogs likväl formerna. Ni satt t.ex. fortfarande i konselj. Eftersom formerna fortfarande iakttogs skulle rimligen om det hade varit fråga om ett lydnadsförhållande formen ha iakttagits också när det gällde myndigheters namn. Men det gjorde man inte.

Epitetet har dessa två innebörder och har ingenting med lydnadsförhållanden att göra. Jag upprepar för herr Geijer att ingenting ändrades i dessa två avseenden genom den nya grundlagen. Sverige är fortfarande ett konungarike, även om herr Geijer inte tycker det, och våra ambassader företräder därför konungariket Sverige utomlands. Det statsskick vi har bör anges genom att beteckningen Kungl. ingår i ambassadens namn. Jag anser inte att vare sig det interpellationssvar som herr Geijer lämnat eller hans replik är tillfredsställande.

Herr talman! När det gäller frågan om ämbetsverken och beteckningen Onsdagen den Kungl. har jag redovisat att regeringen inte har fattat något beslut eller 7 maj 1975 haft anledning att fatta något beslut. När herr Burenstam Linder direkt frågade mig om jag gjort några his Om åtgärder för att toriska studier i denna fråga svarade jag att mina medarbetare gjort det — avskaffa påminnelmed anledning av den fråga som herr Björck i Nässjö ställde till mig — ser om att Sverige i höstas. De har i varje fall inte kunnat finna någon författning eller — är en monarki något beslut om att en myndighet skall benämnas Kungl. När man inte kan hitta något beslut att ändra på, behöver man naturligtvis inte fatta något beslut. Herr Burenstam Linder säger att det sannolikt finns ett sådant beslut. Hur kan herr Burenstam Linder säga det? Jag tycker att herr Burenstam Linder då skall tala om vad han grundar detta påstående på. Det skulle vara intressant att få reda på om det finns något sådant beslut. När det gäller frågan om stora och lilla riksvapnet kan jag inte fatta annat än att det är en fråga som de lärde kan tvista om. Jag kan inte finna att det finns någon grund för att utslunga så allvarliga anklagelser mot regeringen i detta avseende som herr Burenstam Linder gör när han talar om svekfullhet och säger att detta gjorts i smyg. Det kan väl inte vara herr Burenstam Linders uppfattning att det har skett i smyg? Det har skett i offentlighetens ljus. — Det tycker jag kan vara tillräckligt svar.

Herr talman! Justitieministern upprepar att det inte funnits anledning att fatta några formella beslut i dessa sammanhang. Han återger på nytt motiveringen att det inte ursprungligen fattats några beslut om att myndigheterna skulle heta Kungl. Sedan fick vi reda på att ni i justitiedepartementet i anledning av herr Björcks i Nässjö interpellation började efterforska huruvida det tidigare fanns några sådana beslut. Men redan dessförinnan hade ni ju föranstaltat om en del ändringar här! Herr Björcks i Nässjö interpellation var föranledd av att sådana ändringar hade vidtagits — det var ju utgångspunkten för interpellationen. Var det inte det? Jag kan naturligtvis inte interpellationen utantill, men jag tror att jag har rätt i det. Justitieministern säger nej, men tänk att det nu faktiskt är så att jag har rätt. Då måste ju också justitieministern hålla med om att det är ett märkvärdigt förhållande att ni först efteråt i departementet började undersöka, om det när allt kommer omkring kanske inte var så bra att man smög på det där viset, eftersom det kan finnas några formella beslut som borde ha upphävts. Alldeles oavsett om ni hade studerat denna fråga före eller efter dessa förslag till ändringar kvarstår att justitiministern fortfarande inte kan garantera om det fanns några beslut eller inte. Jag säger det på nytt: Jag är inte jurist, men jag tycker det är mycket 113 Om åtgärder för att avskaffa påminnelser om att Sverige är en monarki märkligt att en justitieminister som inte kan garantera att han inte gör fel inte väljer att uppträda på ett sådant sätt att han verkligen vet att det blir rätt. Det hade han vetat, om han hade gått formellt riktigt till väga med frågan. Och fortfarande har jag inte hört justitieministern säga mot min tes, att även om man faktiskt kunde konstatera att det inte fattats sådana beslut, så finns det anledning — i parallellitet med förhållandena enligt urminnes hävd, sedvanerätt och annat — att ändå gå formellt riktigt till väga. Varför har ni inte gjort det? Ge mig en enda rimlig anledning till att ni inte har gjort det! Beror det på att justitieministern numera har så mycket att göra att han inte hinner? Eller är det för få tjänstemän i departementet för att man skall kunna gå formellt riktigt till väga? Ge mig någon form av faktisk förklaring — innan jag har fått den vidhåller jag att er önskan var att smygvägen ändra, och anledningen till att ni ville smygvägen ändra är dubbel: dels att detta förfarande icke passar ihop med andan i överenskommelsen om författningen, dels att det inte stämmer med hur svenska folket vill ha det i de här frågorna. Slutligen något om riksvapnen! De lärde skulle kunna tvista därom, trodde justitieministern. Nej, det tror jag inte alls; jag har i varje fall inte hört några lärda tvista om detta, utan det står alldeles klart i nu gällande lag att rikets vapen är stora och lilla riksvapnen. Det står inte i lagen att kungens personliga vapen är stora riksvapnet. Och om det vore så att de lärde kunde tvista om detta, vore det i så fall inte en anledning till att om det skall vidtas en ändring beträffande ambassadernas användning av riksvapnen då gå formellt riktigt till väga? Är det inte en rimlig logik i det? Jag tycker det. Under alla omständigheter måste det väl vara konstigt att en byråchef i utrikesdepartementet i en juridisk fråga, som enligt justitieministern de lärde kan tvista om, anförtros att skicka ut ett litet cirkulär som för Sverige utomlands i framtiden skall vara bindande. Är inte det mycket märkvädigt, herr justitieminister? Om justitieministern själv när han läste det där cirkuläret hajade till inför att där står där ”numera är kungens personliga vapen” osv., är då inte detta det slutliga beviset för att det hade varit bra mycket bättre om det fått gå formellt riktigt till? Man kunde ha utformat texten, regler och förordningar på ett sådant sätt att landets högste juridiske företrädare slipper att haja till när han läser om sådana viktiga frågor som det här gäller!
Herr talman! Regeringen har inte förrän 1975 lagt sig i om olika ämbetsverk och myndigheter har använt eller inte har använt ordet Kungl. Jag kan inte närmare redogöra för om det har gjorts några historiska studier innan man i Statskalendern efter 1975 har tagit bort ordet Kungl. Regeringen för sin del hade ingen anledning att över huvud taget göra några historiska studier av detta förrän jag fick en direkt fråga av herr Björck i Nässjö. Även om detta inte är någon sak för regeringen, blev jag naturligtvis intresserad och ville försöka ta reda på vad det kunde Nr 76 finnas för historisk bakgrund. Onsdagen den Jag vidhåller fortfarande att detta ingenting har att göra med det grund 7 maj 1975 läggande i regeringsformen som vi varit överens om, att Sverige ären Li monarki. Det som står i propositionen om kungens uppgifter enligt den - Om åtgärder för att nya grundlagen står vi naturligtvis för, ingenting har hänt som kan ge = avskaffa påminnel anledning till att vi går ifrån vad som beslutats i grundlagen. ser om att Sverige I den akademiska frågan om stora och lilla riksvapnet förfäktar herr — är en monarki Håstad en uppfattning och herr Burenstam Linder en annan. Jag kan inte sätta mig till doms över dem; jag är ingen heraldiker som kan utreda den frågan och göra ett auktoritativt uttalande. Utrikesdepartementet är ju ett verk. Det har skickats ut ett cirkulär. Jag kan inte finna att det finns någon grund för att i det sammanhanget säga att regeringen har vidtagit någon åtgärd som står i strid med grund lagen. När jag hajade till för ordet ”numera” var det därför att jag i den uppgift som herr Håstad förfäktar. Han hade alltså redan för länge sedan den bestämda uppfattningen att det var kungens vapen, och då är det klart att man hajar till. Den som har skrivit cirkuläret har kanske inte känt till herr Håstads uppfattning.

Herr talman! Före 1975 har regeringen inte lagt sig i vad dessa myndigheter har kallat sig. Men om det är så att det enligt den gamla grundlagen fanns ett lydnadsförhållande — och det är den centrala tesen i justitieministerns uppläggning — borde väl regeringen rimligen ha lagt sig i vad dessa myndigheter kallar sig? Enligt den gamla grundlagen fanns, säger herr Geijer, detta lydnadsförhållande. Det borde väl då ha respekterats? Eller menar justitieministern att före 1975 respekterades inte formerna för grundlagen? Innehållet hade, det är vi överens om, ändrats på många sätt, men formerna respekterades väl? Logiken är om inte obefintlig så åtminstone svag. Sedan vill jag ställa en fråga till justitieministern om utrikesdepartementet. Vem är det som fattar besluten? Tänk om ambassadören i Moskva — i Sovjet tycker man fortfarande att det är spännande med kunglighet och sådant — säger till sig själv: ”Det här cirkuläret bryr jag mig inte om. Visserligen håller vi just på att skaffa en ny skylt, så det skulle inte få vara stora riksvapnet längre, men det bryr jag mig inte om. Jag struntar i det här nya att det inte längre får vara Kungl. ambassad, utan det sätter jag ut på fin ryska.” Vad händer då? Det måste vara något förvånande för de tjänstemän som skall lyda det här lilla cirkuläret, den här stencilen som har skickats ut, att den inte grundas på formellt beslut. Och det är just det som är min poäng. Det är inte fråga om heraldiken — jag kan inte ett skvatt om sådant — men jag är som riksdagsman synnerligen intresserad av att lagar och förordningar följs. Det är min skyldighet att vara intresserad av det. Och jag kan inte finna 115 Om åtgärder för att avskaffa påminnelser om att Sverige är en monarki att en byråchef på utrikesdepartementet har i sin makt att göra ett uttalande som innebär att en lag uppenbarligen inte längre skall gälla. Att prata om att herr Håstad hade en motion 1949 är ett skäligen skraltigt försvar. Vem är det som har fattat detta beslut egentligen? Det är undertecknat ”chefen för administrativa avdelningen”. Jag är verkligen intresserad av att veta det. Är det han själv som har undertecknat det?

Herr talman! Eftersom herr Burenstam Linder tydligen inte riktigt fattar vad jag säger får jag ännu en gång upprepa: Regeringen har inte fattat något beslut i det här avseendet. Jag kan inte svara för vad byråchefen på UD:s administrativa avdelning har skickat ut för cirkulär i det här fallet. Även om detta, herr Burenstam Linder, är en synnerligen viktig och betydelsefull fråga för moderata samlingspartiet finns det faktiskt viktigare saker att syssla med i vårt samhälle än att göra en detaljerad undersökning av vad byråchefen i det ena eller andra ämbetsverket har för funktioner. Det kan jag inte stå och redogöra för här.

Herr talman! Jag hade inte tänkt delta i debatten, och jag skall fatta mig mycket kort. Men jag kan inte undgå att reagera mot justitieministerns tolkning av 47 § i den förutvarande grundlagen. Enligt den skulle en lydnadsplikt konstitueras som skulle upphöra den 1 januari 1975. Det är en fullständig missuppfattning av bestämmelsen. Det står i denna paragraf: ”Rikets hovrätter och alla andra domstolar skola efter lag och laga stadgar döma; — .” Det är det första. Det blandar justitieministern samman i sitt citat. Sedan står det att verk och ämbetsmän ”skola förvalta de dem åliggande sysslor och värv, enligt de instruktioner, reglementen och föreskrifter, som redan givna äro eller framdeles kunna givas, lyda Konungens bud och befallningar och räcka varandra handen till fullgörande därav ---", Det framgår alldeles klart att det är Konungen i statsrådet det är fråga om och inte något personligt lydnadsförhållande. Mot den bakgrunden faller hela justitieministerns argumentation om en nyordning från den 1 januari 1975. Ingenting har ändrats på den punkten. Jag förstår inte resonemanget. Det måste vara en lapsus. Sedan kan jag inte undgå att konstatera två som jag tycker rätt uppseendeväckande saker. Justitieministern säger att den ändrade användningen av beteckningen Kungl. inte har med monarki att göra. Jo, men det är ju det den har. Beteckningen Kungl. på våra ambassader, på utrikesdepartementet och annorstädes markerar att Sverige är en monarki. Det står inte ”republiken Sverige”, för den finns inte. Det är skillnaden. — Nr 76 Det heter Kungl. för att markera att Sverige är en monarki. Det är det Onsdagen den cd 7 maj 1975 Det andra uppseendeväckande justitieministern säger är att att det inte I behövdes något beslut. Sedan gör han den rent häpnadsväckande salto — Om åtgärder för att mortalen att säga att en byråchef i utrikesdepartementet väl kan skicka = avskaffa påminnelut cirkulär; det var i stort sett innebörden av vad han sade. Det övertygar = ser om att Sverige väl inte någon. Att det inte skulle behöva fattas beslut för att ändra — är en monarki något med hävd och sedvänja i många avseenden och detta särskilt när det gäller utrikesdepartementet är ett mycket märkligt påstående. Det skall naturligtvis fattas beslut, och jag tror mycket väl att det går att få fram gamla instruktioner där ordet Kungl. användes, men jag medger att det inte har något större värde i den här diskussionen. Den diskussionen kan, herr justitieminister, lätt bli akademisk. I varje fall har jag något exempel på det, men jag skall inte trötta kammaren med det. Det verkligt allvarliga är emellertid att det stora steget i denna riktning, det första steget, togs genom ett telefonsamtal från statsrådsberedningen till redaktören för Statskalendern. Det var beslutet — det fanns alltså en instruktion för Statskalenderns redigering. Herr talman! Jag tycker att regeringen har handlagt detta ärende så oskickligt att den har givit upphov till många misstankar — säkerligen är åtskilliga av dem obefogade — vad gäller de personer som här har agerat. Ärendet hade inte behövt handläggas på detta sätt. Det hade varit bättre om regeringen klart lagt fram sina åsikter för riksdagen och fått dem behandlade. Då hade man följt föreskrifterna i vår riksdagsordning. Det hade varit mycket bättre att göra så än att bakvägen söka åstadkomma den önskade effekten. Särskilt obehagligt är det när justitieministern försöker krypa bakom en byråchef eller avdelningschef — vad det nu kan vara — i utrikesdepartementet.
Herr talman! Jag skall inte ta upp handsken beträffande grundlagstolkningen. Jag vet att herr Hernelius är en utomordentligt skicklig och kunskapsrik man på detta område. Där får väl åsikt stå mot åsikt. Vad jag vill svara gäller själva sakfrågan. Herrar Hernelius och Burenstam Linder vill göra gällande att någonting svekfullt har skett i strid med de överenskommelser som träffades inför den nya grundlagen. Det räcker med att svara att Sverige väl inte upphör att vara en monarki därför att våra ambassader inte längre använder ordet Kungl.
Herr talman! Nej, herr justitieminister, Sverige upphör inte att vara en monarki endast därför att brevpapper och skyltarna på våra ambassader kasseras och det införs nya arrangemang i det avseendet. Men utomlands kommer man att fatta det så att en ändring har skett. 117 frågor

Herr talman! Fru Håvik har frågat mig om jag vill medverka till en sådan ändring av lagen om allmän försäkring att i interpellationen redovisade konsekvenser av gällande bestämmelser i fråga om rätten till vårdbidrag undanröjs. De bestämmelser fru Håvik tar upp gäller kravet på svenskt medborgarskap för att den som vårdar ett handikappat barn skall kunna få vårdbidrag. Vårdbidrag utgår till föräldrar som vårdar handikappat barn i åldern upp till 16 år. Vårdbidraget ingår bland folkpensionsförmånerna enligt lagen om allmän försäkring och är beloppsmässigt direkt anknutet till vad som gäller för förtidspension. I många fall avlöses också vårdbidraget av förtidspension när barnet fyller 16 år. För folkpensionsförmånerna gäller generellt att de utgår till svensk medborgare som är bosatt i riket. Jag bortser här från vissa tilläggsbestämmelser för ålderspension. Genom konventioner har rätten till folkpensionsförmåner enligt särskilda regler utsträckts till medborgare i de övriga nordiska länderna och i vissa andra länder. Som nämnts i propositionen 1975:26 om riktlinjer för invandraroch minoritetspolitiken är det min avsikt att inom kort aktualisera en översyn av vissa frågor rörande bl.a. pensionsförmånerna för invandrare. Även de regler för vårdbidragen som fru Håvik pekat på kommer att omfattas av denna översyn.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

Hon skrevs in i försäkringskassan här i Sverige beroende på att hon fyllde kravet på bosättning. Hon blev gravid, födde ett barn och ägde rätt till den ersättning som utgår i samband med barnsbörd enligt lagen om allmän försäkring. Barnet föddes gravt handikappat och var för avsevärd tid och avsevärd omfattning i behov av särskild tillsyn och vård. Barnets hälsotillstånd fyllde således helt kravet enligt nuvarande lagstiftning för att vårdbidrag kunde utgå till förälder som stannar hemma och sköter barnet. Men då träffade man på haken i lagstiftningen: barnets mor, som skulle vårda barnet, var icke svensk medborgare och fick således nej på sin framställning om att erhålla vårdbidrag. Detta innebar otroligt mycket för familjen ekonomiskt sett, eftersom man utöver detta slag att barnet föddes handikappat hade stora ekonomiska utgifter för sjukhusvård och kostnader i samband med upprepade operationer som barnet har att genomgå. När vi fick en ny lagstiftning genom föräldraförsäkringen 1973 bedömdes det ju som mycket positivt att vårdbidraget då knöts till föräldern i stället för, som tidigare, till barnet. Det innebar att vårdaren hade rätt att få bidraget som dels pensionsgrundande inkomst, dels sjukpenninggrundande inkomst. Beloppet gjordes skattepliktigt. Det såg vi som mycket positivt inte minst med tanke på att förälder som stannade hemma och skötte barnet slapp att få några nollor i ATP-systemet. Konsekvenserna som här har framhållits hoppas jag att ingen hade förutsett. Jag vill inte på minsta sätt gå ifrån det egna ansvaret eftersom den propositionen behandlades i det utskott där jag är ledamot. Jag försäkrar herr statsrådet att om jag då hade kunnat överblicka de negativa konsekvenser som den förbättringen av lagstiftningen fick så hade jag vid det tillfället försökt att på något sätt rätta till saken. Detta gäller en liten grupp där föräldern dels icke är svensk medborgare, dels får ett barn som fyller de krav lagstiftningen ställer vad gäller särskild tillsyn och vård. Men att det är en liten grupp tycker jag inte innebär att man inte skall ta upp denna grupps berättigade anspråk till belysning och debatt. De större grupperna har i regel företrädare som talar för sig och som lägger fram förslag. De mindre grupperna nöjer sig i regel med att få ett nej. De överklagar i regel inte men känner sig naturligtvis besvikna och något bittra. Jag vet att det är mycket ovanligt i vår lagstiftning att göra retroaktiva ändringar. Men det har dock hänt. Ett konkret fall gäller de militärer som under sin tjänstgöring råkade ut för grava skador, fick bestående men och besvärligt att klara sin ekonomi och som till att börja med fick ganska små ersättningsbelopp. Då gjorde man en retroaktiv lagstift ning just på grund av aktuella fall. Man höjde beloppen högst väsentligt och förbättrade den ekonomiska situationen för den grupp som det då gällde. Jag är naturligtvis tacksam över att herr socialministern i slutet av sitt svar tar upp vad som nämns i propositionen 1975:26 om en översyn av pensionsförmåner för invandrare och pekar på att vårdbidraget skall omfattas av denna översyn. Det är naturligtvis i linje med vad familjepolitiska kommittén anförde i sitt betänkande om angelägenheten av att man speciellt ser till invandrarnas situation i vår lagstiftning och undanröjer alla de fall där de inte får samma förmåner som svenska medborgare. Jag är naturligtvis tacksam att detta kom med i slutet av svaret, men ändå är jag inte nöjd. Det kan dröja länge innan denna översyn blir klar. Under tiden sitter dessa människor i ett ekonomiskt dilemma och har bekymmer med att klara situationen. Jag skulle vilja fråga herr socialministern: Bedömer herr socialministern att detta är ett olycksfall i arbetet, en lapsus i lagstiftningen? Om svaret på den frågan är ja, finns det då möjligheter att göra en retroaktiv ändring? Jag tror att en snar ändring skulle hälsas med största tillfredsställelse.

Herr talman! Vårdbidraget för handikappade barn har allt sedan det infördes i sin första form ingått bland folkpensionsförmånerna i lagen om allmän försäkring. Det finns flera skäl till detta. Som jag nämnde i mitt svar är det i sin nuvarande form beloppsmässigt direkt knutet till reglerna för förtidspension, som i många fall avlöser vårdbidraget när barnet fyller 16 år. Som en följd av detta gäller samma medborgarskapsregler för vårdbidraget som för övriga folkpensionsförmåner. Får jag här, herr talman, inom parentes bara säga, eftersom fru Håvik delvis var inne på tanken, att den lösning som föreslogs av familjepolitiska kommittén byggde på att ett flertal förmåner avseende barnfamiljerna skulle brytas ur lagen om allmän försäkring och ingå i ett särskilt regelsystem. Som bekant innehåller medborgarskapsreglerna i vår trygghetslagstiftning många svåra avvägningsfrågor. Varje förändring behöver penetreras noga med hänsyn till konsekvenserna på övriga delar av systemet. Bl. a. måste olika konventionsbestämmelser här uppmärksammas. Under de senaste åren har genomförts flera förändringar i den sociala lagstiftningen som innebär ökad likställighet mellan invandrare och befolkningen i övrigt. Som jag nämnde i mitt svar är det nu aktuellt att göra en översyn av vissa frågor rörande folkpensionsförmånerna för invandrare bl.a. mot bakgrunden av vad som anförts i invandrarutredningens slutbetänkande förra året och de synpunkter som kommit fram under remissbehandlingen av detta betänkande. Denna översyn kommer också att innefatta en prövning av medborgarskapsreglerna för vårdbidragen för handikappade barn. Ett utredningsuppdrag i denna fråga kommer att lämnas inom kort. Det kan jag här meddela fru Håvik.
Herr talman! Det är ju alldeles riktigt att beloppet överensstämmer med vad som utgår enligt lagen om allmän folkpensionering. Det är socialministern och jag helt överens om, och vi är även överens om att vårdbidraget i många fall avlöses av förtidspension när barnet fyllt 16 år, om barnet då uppfyller kravet på nedsatt arbetsförmåga för avsevärd tid så att det äger rätt till förtidspension eller sjukbidrag. Men sedan man då ändrat bindningen av bidraget från barnet till vårdnadshavaren, så skall i den situationen — det gällde ju också tidigare — behovet av pension prövas utifrån pensionstagarens egen situation när han eller hon är 16 år. Det blir alltså vid det tillfället en ny prövning. Jag tycker därför inte att den här kopplingen i detta fall är riktigt adekvat. Vad beträffar beloppet så finns det många belopp som i vår lagstiftning är knutna till basbeloppet utan att därför vara knutna till någon annan försäkringsform. Jag har sålunda svårt att se de olägenheter som socialministern angav i sitt föregående inlägg. Däremot är jag klart medveten om att det kan uppstå svårigheter till följd av konventionsbestämmelser. Men i det fall jag närmast tänker på gäller det ju en medborgare i ett land som vi inte har konvention med. Det är just den gruppen som kommer i större svårigheter än medborgare i länder som vi har konvention med. Det är möjligt, herr socialminister, att jag ser frågan för enkel när jag tycker att det borde kunna finnas möjligheter att snabbt rätta till denna olägenhet. Det är en liten grupp det gäller. Vi har inte konvention med det land där vårdnadshavaren i fråga är medborgare. Jag vet naturligtvis att det är socialministerns innersta vilja — samma vilja har också vi som arbetar här i riksdagen — att så snabbt som möjligt och så bra som möjligt lösa besvärliga situationer för grupper som av en eller annan anledning har kommit i kläm i vår lagstiftning — för det anser jag att den här gruppen har gjort. Om det nu blir en översyn, har herr socialministern någon uppfattning om när den kan bli av? Jag vet att det är en besvärlig fråga — jag borde kanske inte ställa den — men jag tror att de som den gäller skulle känna sig om inte tillfredsställda så ändå förhoppningsfulla om vi kunde få veta när en ändring kan tänkas komma till stånd.
Herr talman! I denna som i andra i många avseenden komplicerade frågor får vi naturligtvis avvakta utredningens resultat, men jag kan försäkra fru Håvik att detta uppdrag kommer att lämnas mycket snabbt. Jag hoppas att utredningen skall ge ett klart besked om hur vi skall kunna lösa dessa frågor i framtiden.

Herr talman! Fru Ström har i en interpellation ställt vissa frågor till mig angående utbyggnaden av preventivmedelsrådgivningen. 1974 års riksdagsbeslut om en ny abortlag m.m. innebar samtidigt en betydande satsning i fråga om preventivmedelsrådgivning och andra abortförebyggande åtgärder. Sjukvårdshuvudmännen fick rätt till ersättning från den allmänna försäkringen för sådan preventivmedelsrådgivning som lämnas den enskilde kostnadsfritt. Motsvarande ersättning kan utgå till organisationer och andra som med socialstyrelsens tillstånd bedriver preventivmedelsrådgivning. Preventivmedel skall i viss omfattning tillhandahållas kostnadsfritt i samband med rådgivningen. Vad beträffar p-piller inordnades dessa i sjukförsäkringens läkemedelsrabattering. De lagstiftningsåtgärder som jag redogjort för trädde i kraft den 1 januari 1975. För budgetåret 1974/75 har väsentligt ökade anslag ställts till förfogande för information om preventivmedelsrådgivning genom socialstyrelsens nämnd för hälsoupplysning. Vidare har anvisats särskilda medel för information genom ungdomsoch kvinnoorganisationer. För nästa budgetår har anvisats ytterligare medel såväl till socialstyrelsens nämnd för hälsoupplysning som för bidrag till kvinnooch ungdomsorganisationerna. Med hänsyn till den relativt korta tid som förflutit sedan riksdagen fattade beslut med anledning av propositionen om en ny abortlag m.m. är det för tidigt att närmare utvärdera resultaten av landstingens insatser på preventivmedelsrådgivningens område. Ett omfattande planeringsarbete pågår emellertid ute i landstingen. Flera landsting, bl.a. Malmöhus, Skaraborgs, Örebro, Västernorrlands och Norrbottens läns landsting har färdiga planer för preventivmedelsrådgivningens organisation inom landstingsområdena. I andra landsting pågår planeringsarbetet. Landstingens information om möjligheterna att få preventivmedelsrådgivning har i huvudsak gällt rådgivningen på mödravårdscentral. Därutöver har en del landsting informerat om särskilda mottagningar för preventivmedelsrådgivning. Självfallet har informationen fått anpassas till de faktiska resurserna inom det aktuella området. Det är enligt min mening angeläget att preventivmedelsrådgivningen byggs ut så snabbt som möjligt. Därvid bör särskilt uppmärksammas ungdomars och invandrargruppers behov av speciell rådgivning. Denna rådgivning måste organiseras på olika sätt beroende på bl.a. befolkningsmässiga och geografiska faktorer. Vad särskilt gäller invandrarna torde det också vara viktigt att rådgivningen löses på ett varierat sätt med beaktande av bl.a. olika invandrargruppers skilda kulturmönster. Vissa invandrarorganisationer har fått ekonomiskt stöd för att medverka i detta arbete. Den utbyggnad av preventivmedelsrådgivningen som ingick i beslutet om den nya abortlagen är en angelägen uppgift. En fortlöpande uppföljning av dessa viktiga frågor sker genom socialstyrelsen.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

Jag erkänner givetvis också att det efter den korta tid som gått — det rör sig om exakt ett år sedan riksdagen antog den nya abortlagen — medför vissa svårigheter att göra en verkligt genomgripande utvärdering av vad som är på gång. Jag anser ändå att det är hög tid att få en överblick över hur utvecklingstendenserna är inom olika landstingsområden. Det är flera saker i den här bilden som allvarligt oroar mig. En av dem är att utbyggnadstakten inom olika landsting är påfallande ojämn. Vissa län, t.ex. Hallands, Kristianstads, Kronobergs och Jönköpings län, ligger tyvärr dåligt framme i sin utbyggnad. Något bättre är det med Malmö kommun, Jämtlands och Västernorrlands län. Bland de bästa befinner sig Gotlands, Norrbottens, Skaraborgs och Södermanlands län. Men det intressanta — och ganska skrämmande -—- är att även de län som kommit längst i sin utbyggnad inte tillgodoser mer än högst hälften av det beräknade behovet. Hur länge kommer det att dröja — eller får det lov att dröja — innan en kvinna i Halland får samma reella möjligheter till rådgivning som en kvinna på Gotland eller i Norrbotten? Hur länge kommer det att dröja innan det första landstinget har uppnått full behovstäckning? Detta är det självfallet landstingens uppgift att svara på, men jag tillåter mig ändå att ställa frågan. Riksdagen har ett intresse av att noggrant följa denna utveckling, eftersom vi ju så klart har sagt ifrån att abort är och skall vara en nödlösning. Så länge väntetiderna på många håll är mycket långa — och på vissa håll har de blivit längre under året — är det uppenbarligen så att det är lättare och går snabbare att få en abort än att få en spiral insatt. En annan sak som oroar mig är utsikterna för rådgivningsverksamheten under innevarande år. Från riksförsäkringsverket finns nu uppgifter om omfattningen av rådgivningen under januari och februari månader 1975. Om man tillåter sig att göra en beräkning för hela året med dessa två månader som utgångspunkt, visar det sig att rådgivningsbesöken för år 1975 kommer att gå upp till ca 330 000. Detta skall ställas mot minst 500 000 rådgivningsbesök för 1974. Skälet till denna minskning är uppenbarligen att man får räkna med en kraftig nedgång av besöken hos privatläkarna. Denna nedgång kompenseras alltså inte av en motsvarande utbyggnad av den offentliga sidans rådgivning.

Om så sker, blir bilden för 1975 inte så dyster som utvecklingen hittills antyder. Än så länge är man beroende av privatläkarnas insatser på detta område, men åtminstone jag har den förhoppningen att preventivmedelsrådgivningen ganska snart i huvudsak skall övergå till landstingen. Det är först när sjukvårdshuvudmännen har fastställda planer, som avser att täcka det verkliga behovet av preventivmedelsrådgivning, som man kan ha en förhoppning om att utvecklingen är på rätt väg. I dag är det trots allt ett fåtal landsting som har sådana fastställda planer.

Jag föreställer mig att ett intimt och fortlöpande samarbete mellan socialstyrelsen och Landstingsförbundet i utbyggnadsfrågorna skulle vara mycket positivt. Jag är fullt medveten om att socialstyrelsen gör ett utomordentligt fint arbete för att stimulera landstingen till utbyggnad, men jag menar ändå att en sådan arbetsgrupp skulle vara ett stöd. Min andra fråga gällde landstingens information om möjligheterna att få preventivmedelsrådgivning. I dag fungerar inte denna information tillfredsställande. På vissa håll är det lättare att få information om abortrådgivning än om preventivmedelsrådgivning. Det upptäckte jag bl.a. på en ungdomsgård för ett par veckor sedan, när jag på anslagstavlan såg ett fint anslag om möjligheterna att få abort. Det stod inte ett ord om möjligheterna att få preventivmedelsrådgivning. Jag tror att även informationsfrågorna med fördel skulle kunna diskuteras och förankras i en sådan här arbetsgrupp som jag har antytt. Detsamma gäller faktiskt min tredje fråga, alltså om utformningen av anvisningar eller råd för rådgivning riktad till speciella grupper, t.ex. invandrare och ungdomar. Jag tror att sjukvårdshuvudmännen kan ha nytta av att det utarbetas ett centralt material om vilka villkor som behöver uppfyllas när man vill göra speciella insatser för dessa grupper. Självfallet är ett sådant centralt material bara att betrakta som ett underlag, och själva utformningen måste givetvis anpassas efter lokala förhållanden. Men när ett genomarbetat underlag föreligger blir det med all säkerhet också en viktig stimulans för varje enskilt landsting, och det sparar dessutom en del arbete åt landstingen. Jag tror alltså att detta skulle kunna påskynda utvecklingen av dessa angelägna specialinsatser, och jag inbillar mig att även en sådan fråga med fördel kan förankras i en arbetsgrupp, som jag alltså nu ställer en fråga till socialministern om.

Herr talman! Väsentligt ökade insatser i fråga om preventivmedelsrådgivning och andra förebyggande åtgärder utgjorde som bekant en integrerad del av förra årets proposition om den nya abortlagen. Jag framhöll därvid att en omedelbar och kraftig upprustning av den individuella preventivmedelsrådgivningen var utomordentligt viktig och angelägen. Jag betonade vikten av att preventivmedelsrådgivningen och informationen på det här området görs lättillgängliga och tar sikte på inte minst sådana målgrupper som ungdomar, nyblivna föräldrar, kvinnor som fått abort och invandrare. Jag har i sak upprepat detta i mitt interpellationssvar här i dag. Det är min uppfattning att sjukvårdshuvudmännen är intresserade av att snabbt bygga ut denna verksamhet. För detta talar den utbyggnad som nu sker och det omfattande planeringsarbete som pågår. I syfte att underlätta en utbyggnad av preventivmedelsrådgivningen anordnar socialstyrelsen sedan ett par år kurser i antikonception och preventivmedelsrådgivning för läkare och barnmorskor. Läkarkurserna avser att ge deltagarna sådana kunskaper att de bl.a. skall kunna svara för undervisning av andra personalgrupper inom resp. sjukvårdsområden. Kurserna för barnmorskor skall ge deltagarna erforderliga kunskaper för självständigt arbete inom preventivmedelsrådgivningen. Denna kursverksamhet fortsätter under nästa budgetår. Hittills har ca 150 barnmorskor utbildats i preventivmedelsrådgivning genom socialstyrelsens kurser och ungefär lika många genom regionala kurser i landstingens regi. Enligt vad jag har inhämtat var i slutet av 1974 ca 70 96 av dessa verksamma inom preventivmedelsrådgivningen. Jag vill i det här sammanhanget också erinra om att antikonception och preventivmedelsrådgivning numera bereds ökat utrymme inom den reguljära barnmorskeutbildningen. Socialstyrelsens insatser på detta område omfattar inte bara kursverksamhet. Sålunda har socialstyrelsen den 25 oktober 1974 utfärdat anvisningar om bl.a. preventivmedelsrådgivningen. Verksamheten följs upp genom aktivt deltagande i regionala konferenser, besök ute i landstingen och försöksverksamhet tillsammans med landsting. Vad gäller invandrarna stöder socialstyrelsens nämnd för hälsoupplysning RFSU i ett projekt om sexualoch samlevnadsinformation till invandrare. Av det belopp som för innevarande budgetår beräknats för bidrag till ungdomsoch kvinnoorganisationer för preventivmedelsinformation har nämnden anvisat medel till Riksförbundet finska föreningar i Sverige och Riksförbundet av internationella föreningar för invandrarkvinnor. Avsikten är att vid fördelningen av anslagsmedel för nästa budgetår prioritera invandrarorganisationer. Enligt de uppgifter som jag har inhämtat varierar väntetiderna starkt i olika delar av landet. I en del landstingsområden är väntetiderna alldeles för långa, men jag kan samtidigt nämna att väntetiderna it.ex. Skaraborgs och Stockholms läns landsting enligt uppgift från resp. landsting uppgår till endast någon vecka. På sina håll förutspådde man en kraftig uppgång av abortfrekvensen i och med den nya abortlagens tillkomst. Vad angår abortutvecklingen för landet i dess helhet tyder siffrorna för det första kvartalet i år jämfört med år 1974 endast på en mindre ökning. År 1974 utfördes sammanlagt ca 30 600 aborter. Även om det är för tidigt att göra någon säker prognos över abortutvecklingen under år 1975 torde det vara realistiskt att räkna med en ökning som understiger 10 4. Betydande regionala skillnader föreligger dock. Det synes vara karakteristiskt för utvecklingen att bl.a. storstadsområdenas procentuella andel av antalet aborter minskar. Jag vill i detta sammanhang också erinra om riksdagens beslut i förra veckan med anledning av regeringens proposition om ändrade ersättningsregler inom sjukförsäkringen m.m. Beslutet innebär bl.a. att sjukvårdshuvudmännens ersättning från den allmänna försäkringen för preventivmedelsrådgivning genom läkare höjs den 1 januari 1976 från 45 kr. per besök till sammanlagt 85 kr. per besök. Samtidigt kommer att införas rätt till viss resekostnadsersättning vid besök för preventivmedelsrådgivning. Därefter kommer knappast att föreligga några ekonomiska hinder för personer med långa reseavstånd att utnyttja preventivmedelsrådgivningen. Vad beträffar ersättningen till privatpraktiserande läkare vill jag erinra om vad jag anförde i propositionen om ändrade ersättningsregler inom sjukförsäkringen m.m. Jag framhöll där att frågan om patientavgiften vid sjukvård hos privatpraktiserande läkare avses komma att prövas i samband med framtida beslut om läkarvårdstaxan, som skall gälla från den 1 juli i år. Inom riksförsäkringsverket pågår f. n. ett utredningsarbete om ersättningsbestämmelser m.m. för läkarbesök hos privatpraktiker fr.o.m. den 1 juli 1975. Däri inbegrips också ersättning för preventivmedelsrådgivning som lämnas utanför den offentliga sektorn. Vid bedömningen av vad som är skäligt ersättningsbelopp för preventivmedelsrådgivning kommer också att beaktas kostnaderna för spiraler m.m. Denna fråga kommer således att få sin lösning inom kort. Det är min förhoppning, herr talman, att den kraftiga satsning som från statligt håll gjorts på detta område skall underlätta en snabb och — låt mig tillägga det — angelägen utbyggnad av preventivmedelsrådgivningen i vårt land. Fru Ström ställde en del frågor till mig avslutningsvis i sitt inlägg. Hon undrade om det inte skulle vara lämpligt att tillsätta en arbetsgrupp med representanter för — om jag förstod henne rätt — socialdepartementet, socialstyrelsen och Landstingsförbundet, som skulle ha till uppgift att följa utvecklingen inom preventivmedelsrådgivningen. Jag vill svara att jag även för min del tror att det av olika skäl är angeläget att följa upp de här sakerna, och jag kommer att överväga denna fråga i samråd med socialstyrelsen och Landstingsförbundet. Därvid kommer också att övervägas om inte en sådan arbetsgrupp även bör följa abortutvecklingen i vårt land.
Herr talman! Jag är mycket tacksam för den ytterligare redogörelse som jag nu fått, och naturligtvis är jag särskilt glad över att statsrådet vill ta upp frågan om en särskild arbetsgrupp som skall följa både abortoch preventivmedelsupplysningen i framtiden. Jag tror att om så sker kan vi känna oss ganska trygga för att vi också får en fortlöpande redovisning av utvecklingen. Arbetsgruppen i sig kan, tror jag, fylla funktionen att driva på utvecklingen, vilket kan behövas på flera håll, även om en del landsting är i full gång med sin utbyggnad.
Herr talman! Det som oroar, när man hör socialministerns svar på den här viktiga interpellationen, är att man inte alls får en känsla av att herr Aspling tycker att situationen är alarmerande på något sätt. Han säger i svaret att det är väl för tidigt att ha någon bestämd mening om hur det har gått — den nya lagen har varit i kraft så kort tid. Man kan nästan få intrycket att preventivmedelsrådgivning är någonting som påbörjades den 1 januari 1975. Men så är det ju inte. De här problemen har varit välkända under en längre tid. Det har kommit vissa nya regler från den 1 januari 1975, och det har blivit än mer angeläget att se till att preventivmedelsrådgivning finns tillgänglig sedan vi har fått den nya abortlagen. Men svårigheterna att få preventivmedelsrådgivning har funnits under många år och har påtalats även här i riksdagen många gånger tidigare. Mot denna bakgrund är det litet uppseendeväckande att herr Aspling inte kan lämna en redogörelse för situationen utan bara talar om att man har gjort upp planer i vissa landsting. Sedan fick vi i det kompletterande inlägget veta att väntetiderna är korta i Skaraborgs län och i Stockholms län. Det är ju glädjande för dem som bor i dessa län, men vilka väntetider som förekommer på andra håll har vi inte fått något besked om. Det är viktigt att redovisa problemen också, herr socialminister. I förra veckan, när vi diskuterade ersättningsreglerna, kunde jag lämna en del uppgifter som jag hade hämtat från en översikt i Aftonbladet. Jag har ingen anledning att betvivla riktigheten av dessa uppgifter. Där nämndes att väntetiden för att få en spiral insatt på olika håll i landet kan vara ett år, ett halvt år, nio månader, tre till fyra månader osv. Det är mycket oroande uppgifter. Det är helt otillfredsställande att det skall vara på detta sätt. De siffror som Turid Ström nämnde om vad man, med ledning av de uppgifter som har kommit in för de första månaderna, kan vänta sig när det gäller antalet besök för hela året är också minst sagt alarmerande. Samtidigt med den nya abortlagen får vi alltså en nedgång i preventivrådgivningen därför att ersättningen till privatläkarna har försämrats. Fru Ström trodde att det var en viktig anledning, och jag tror också att hon har alldeles rätt i det. Vi har ju kunnat konstatera att en privatläkare tidigare har tagit mellan 110 och 160 kr. för att sätta in en spiral, och nu får han inte ta ett enda öre av patienten utan får 45 kr. av försäkringskassan.

Likaså behöver det förklaras varför ersättningen till landstingen inte heller blir tillfredsställande förrän vid nästa årsskifte. Nu kanske socialministern säger att detta är någonting som riksdagen godkände förra året. Ja, men riksdagsledamöterna har inte priserna på spiraler och andra sjukvårdsartiklar i huvudet. Och i varje fall trodde inte jag att man skulle behöva kontrollera sådana uppgifter i en proposition. Socialministern däremot hade tillgång till dessa fakta och visste redan från början att ersättningarna var otillräckliga. Detta bevisas ju nu också av att de nu har höjts. Och när man visste detta redan från början, varför behövde man då tillämpa helt otillfredsställande ersättningar under ett halvår för privatläkarna och under ett helt år för landstingen? Talesmän från alla åsiktsriktningar här i riksdagen framhöll ju när vi införde den nya abortlagen hur oerhört viktigt det var att vi samtidigt ökade tillgången på preventivrådgivning. Men i stället har man alltså minskat denna rådgivning — och detta med öppna ögon, eftersom uppgifterna fanns tillgängliga! Vi har här i riksdagen åtminstone tre gånger diskuterat dessa frågor, men vi har fortfarande inte fått någon förklaring på hur detta över huvud taget har kunnat inträffa. Det var roligt att höra att socialministern i dag sade att den befarade ökningen av abortsiffrorna i år kanske inte blir så stor. En viss ökning måste man räkna med, det var ju därför som denna lag infördes. Men om det blir ett antal onödiga aborter därför att människorna inte har haft tillgång till preventivmedel, då får ansvaret härför tas i socialdepartementet. Klart är också att den nonchalans som denna fråga har handlagts med skadar allmänhetens tilltro till det allvar med vilket riksdagen och regeringen ser på frågan om abortlagstiftningen. Jag upprepar att det nu är flera år sedan socialstyrelsens utredning om preventivrådgivning lade fram sitt betänkande. Det är likaledes flera år sedan socialministern stod här i riksdagen och som svar på frågor av bl.a. mig sade att han lade stor vikt vid denna fråga, den är mycket angelägen, och att preventivrådgivningen skulle byggas ut så snabbt som möjligt. Men ändå har vi fått uppleva att resurserna i stället har minskat. Man kan inte komma ifrån konstaterandet, att denna fråga inte har skötts på det sätt som riksdagen har haft anledning att begära.

abortutvecklingen.

Den obligatoriska kuratorsrådgivningen kommer ju in för dem som begär abort efter den tolfte veckan. Jag hyste då farhågor för att lagen skulle kunna bli — för att använda ett något slitet men många gånger riktigt uttryck — något av en klasslag, som den tidigare abortlagstiftningen var innan vi gjorde en uppmjukning av reglerna. Vi begärde i motionen att man skulle göra en uppföljning och utvärdering för att utröna vad det var för kvinnor som fick abort före tolfte veckan och vad det var för kvinnor som beviljades abort efter tolfte veckan och därmed — om jag får använda det uttrycket — drabbades av den obligatoriska kuratorsrådgivningen. Jag skulle vara mycket tacksam om herr statsrådet såg till att även en sådan uppföljning blev en uppgift för arbetsgruppen i fråga. Jag hoppas att mina farhågor saknar grund, men säker kan man inte vara. Därför skulle det vara synnerligen värdefullt att få en uppföljning och utvärdering även på detta område.
Herr talman! Herr Romanus bör väl känna till att den reform som trädde i kraft den 1 januari i år förbereddes noga. Bl. a. arbetade en arbetsgrupp under hösten förra året med att i olika avseenden förbereda de åtgärder som lagstiftningen aktualiserade. Herr Romanus anser att jag i mina inlägg inte uttalat tillräckligt stark oro för att preventivmedelsrådgivningen inte kommit i gång på önskvärt sätt. Herr Romanus får väl ta del av mina inlägg i den här frågan. Jag har faktiskt understrukit det angelägna i en snabb utbyggnad i olika avseenden. Detta är angeläget, och jag vill gärna upprepa det. Fru Ström betonade något som jag tror man bör observera i detta sammanhang. Hon sade att det på längre sikt bör vara en samhällets — landstingens — uppgift att sörja för att preventivmedelsrådgivningen byggs ut och får den omfattning och det innehåll som varit avsikten. Jag tror det är viktigt. Jag säger detta därför att herr Romanus i dag liksom tidigare så starkt knutit an till de privatpraktiserande läkarna. Deras insatser och engagemang på detta område är av vikt — det vill jag starkt understryka — och kommer säkerligen att vara det under lång tid. Vi har, herr Romanus, varit ense med Läkarförbundet om att rätta till ersättningen i samband med införandet av den nya läkarvårdstaxa, som skall gälla från den 1 juli i år. Men det fordras ett utredningsarbete för att få fram underlag för en riktig avvägning. Det utredningsarbetet bedrivs nu av riksförsäkringsverket. Läkarvårdsdelegationen, där Läkarförbundet är representerat, är som bekant med i det arbetet. Jag utgår ifrån att vi mycket snabbt skall kunna lösa denna fråga. Jag har sagt att nya ersättningsbestämmelser kommer att gälla fr.o.m. den 1 juli i år. Jag vill avslutningsvis, herr talman, bara med några ord knyta an till fru Ströms förslag i dag — även fru Håvik anknöt till detta — om en uppföljning av verksamheten. Jag tror att det skulle vara av stort värde att nu få till stånd en särskild arbetsgrupp som i fortsättningen kan gå igenom dessa frågor tillsammans med huvudmännen. Vi börjar nu kunna registrera erfarenheterna både från de landstingsområden där man kommit hyggligt i gång och har planerna färdiga och även från de landstingsområden där man uppenbarligen inte har hunnit lika långt. Det är viktigt att man får en samstämmighet på detta område, så att inte det ena landstinget släpar efter i förhållande till det andra. Människorna skall ha rätt till den preventivmedelsrådgivning som reformen i så hög grad tog sikte på. Jag kan försäkra fru Ström att vi efter denna debatt verkligen skall pröva den tanke som hon framfört. Jag betraktar den som mycket värdefull och som ett positivt bidrag till strävandena att få till stånd en snabbare utveckling på preventivmedelsrådgivningens område.
Herr talman! Låt mig säga — det är kanske självklart, men jag vill i alla fall säga det för att inga missförstånd skall uppstå beträffande min inställning — att också jag anser det vara landstingens uppgift att tillhandahålla preventivmedelsrådgivning. Riksförbundet för sexuell upplysning och andra organisationer kan göra en värdefull insats genom att bryta nya vägar, utveckla nya metoder och ta kontakt med nya grupper. Det gör de också. Även privatläkarna har i dag en viktig uppgift. Men det är landstingen som skall ta ansvaret och se till att var och en kan få preventivmedelsrådgivning. Det är också självklart att det är staten och socialdepartementet som bär ansvaret att — när det inte finns tillfredsställande utbud av preventivmedelsrådgivning — överväga och föreslå åtgärder och även se till att åtgärderna förverkligas. BI. a. är det naturligtvis socialministern som har ansvaret för ersättningsnivån inom sjukförsäkringen. Vi vet ju att privatläkarna under många år har spelat en stor roll. Därför är det nu allvarligt, när resurserna borde ökas, att de i stället har minskats. Detta var utgångspunkten för att jag tog upp just den saken. När det gäller den långsiktiga utvecklingen har jag alltså ingen annan mening än socialministern. Herr Aspling anför att socialdepartementet och Läkarförbundet är överens om att rätta till felen och bristerna. Det är bra; det är bara synd att de skall behöva rättas till. Läkarförbundet påpekade ju redan för ett år sedan, att ersättningen var otillräcklig. När herr Aspling hänvisar till förberedelserna för reformen undrar jag därför hur den uppgiften kunde trollas bort som man fick för ett år sedan men inte beaktade i tid, så att det måste bli en rättelse i efterhand. Saken behöver utredas, säger herr Aspling vidare. Ja, men de nya bestämmelserna trädde ju i kraft den 1 januari i år, varför socialdepartementet hade ett halvår på sig före den tiden sedan departementet fått uppgifterna att utreda vilken nivå som var lämplig. Jag tycker därför fortfarande inte att detta är någon tillfredsställande förklaring. Nu säger herr Aspling att jag får läsa hans inlägg och se, om det inte visar att han hyser en viss oro i alla fall. Jag har läst det svar som har delats ut. Där finns ingen oro uttryckt, utan där talas det bara om att det är för tidigt att ännu ha någon mening och att dessutom ett omfattande planeringsarbete pågår. Detta ser jag inte såsom uttryck för oro, när det finns uppgifter i pressen — som inte har bestritts någonstans — Om att det är ett halvt eller ett års väntetid på flera håll, och en väntetid på nio månader eller tre fyra månader på andra ställen, osv. Då kunde man vänta sig att socialministern skulle peka på de problem som finns och inte bara tala om allt planeringsarbete som utförs. Herr Aspling säger att det är angeläget att preventivmedelsrådgivningen görs lättillgänglig och byggs ut. Det är bra, och det är utomordentligt bra, om det också kan leda till något resultat. Jag drar mig till minnes - jag vet inte vilket år det var, men det var flera år sedan — att vi diskuterade precis samma sak här och att socialministern då sade precis likadant: att det är angeläget att preventivmedelsrådgivningen blir utbyggd. Jag hoppas att det blir en större och snabbare effekt av uttalandena denna gång.

Herr talman! Herr Enlund har frågat justitieministern om han anser att inkassolagens bestämmelser ger ett tillfredsställande skydd mot orättmätiga inkassokrav och, om så ej är fallet, vilka åtgärder han ämnar vidta för att stärka detta skydd. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara interpellationen. Redan i samband med tillkomsten av inkassolagen framhöll jag att det givetvis är angeläget att så långt som möjligt förhindra att gäldenärer utsätts för obefogade krav. Jag påpekade emellertid att det finns begränsade möjligheter att tillgodose gäldenärernas intressen på denna punkt genom bestämmelser i inkassolagen. Det kan inte åläggas ett inkassoföretag att ingående pröva grunden för varje fordran. Som ett minimum kan dock krävas att inkassoföretagen så långt möjligt försöker begränsa risken för obefogade krav. Framgår det av inlämnade handlingar eller av gäldenärens invändning att en fordran saknar laga grund e. d., bör inkassoföretaget inte vidare befatta sig med ärendet. De angivna synpunkterna har kommit till uttryck i inkassolagen genom en särskild bestämmelse om att inkassoåtgärd inte bör vidtas, om det finns sannolika skäl för att en fordran inte är lagligen grundad eller om den annars framstår som obefogad. Det åligger datainspektionen att kontrollera att inkassolagens bestämmelser efterlevs. Inspektionens tillsynsverksamhet gäller både de egentliga inkassoföretagen och företag som annars driver in fordringar. Inspektionen kan ingripa med föreskrifter och vitesförelägganden. När det gäller tillståndspliktig inkassoverksamhet, dvs. sådan som bedrivs av inkassoföretag, kan inspektionen i sista hand återkalla tillståndet. Datainspektionen har i sin tillsynsverksamhet uppmärksammat det förfarande som herr Enlund har berört och som bygger på att inkassoföretagen tillhandahåller kravbrevsblanketter åt fordringsägaren, som sedan själv fyller i alla nödvändiga uppgifter. Enligt vad jag har inhämtat har inspektionen i och för sig inte något att erinra mot att ett sådant system kommer till användning. Det kan ha vissa fördelar genom att minska risken för felidentifiering och feladressering. Systemet måste emellertid, som också inspektionen har framhållit, kombineras med vissa säkerhetsåtgärder. Det får sålunda inte gå till så, att de kravbrevsblanketter som tillhandahålls är undertecknade av inkassoföretaget på förhand. Ett sådant förfarande skulle innebära att inkassoföretaget avhände sig möjligheten att pröva grunden för fordringen. Självfallet kan det inte alltid undvikas att personer utsätts för krav som visar sig vara obefogade. Viktigt är då att den som får ett sådant krav får tid på sig att bemöta kravet och att hans bestridande beaktas av inkassoföretaget. Datainspektionen har också i ett nyligen avgjort tillsynsärende framhållit vikten av att inkassoföretaget och borgenären håller nära kontakt med varandra, så att inte eventuella invändningar från gäldenären förbises. Det är en viktig uppgift för datainspektionen att kontrollera att inkassoföretagen på denna punkt iakttar god inkassosed. Sammanfattningsvis anser jag att inkassolagen och den tillsynsverksamhet som datainspektionen utövar ger ett gott skydd mot orättmätiga inkassokrav. Detta hindrar naturligtvis inte att det kan komma att visa sig behövligt att se över lagen, sedan man fått ytterligare erfarenhet av dess tillämpning. För dagen förefaller mig inga särskilda åtgärder påkallade.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Lidbom för svaret på min interpellation. Tyvärr kan jag dock inte instämma i statsrådets omdöme att inkassolagen och datainspektionens tillsynsverksamhet utgör ett gott skydd mot orättmätiga inkassokrav. I svaret antyder emellertid statsrådet Lidbom att det kan komma att visa sig behövligt att se över lagen, sedan man har fått ytterligare erfarenhet av dess tillämpning. Eftersom lagen varit i kraft bara sedan den 1 januari i år är det naturligtvis riktigt, att vi ännu har mycket liten erfarenhet av dess tilllämpning. Men enligt min mening är det så mycket mer oroande att man redan efter så kort tid kunnat stöta på fall där varken inkassolagen eller datainspektionens tillsynsverksamhet har givit något skydd mot kvalificerat hänsynslöst och ogrundat inkassokrav. Och vad värre är — datainspektionen har inte haft någon möjlighet att ingripa för att hindra en upprepning. Statsrådet har i sitt svar i stort sett verifierat den beskrivning som jag har lämnat i interpellationen av den rutin som inkassoföretagen tilllämpar. Enligt statsrådets mening kan det inte åläggas ett inkassoföretag att ingående pröva grunden för varje fordran. Detta kan jag möjligen hålla med om ifall man lägger tonvikten på ordet ”ingående”. Men någon kontroll borde väl inkassoföretaget ändå ha skyldighet att utföra. Det anser tydligen även statsrådet, eftersom han i svaret säger att det som ett minimum kan krävas, att inkassoföretagen så långt möjligt försöker begränsa risken för obefogade krav. ”Framgår det av inlämnade handlingar”, säger herr Lidbom vidare, ”eller av gäldenärens invändning att en fordran saknar laga grund e. d., bör inkassoföretaget inte vidare befatta sig med ärendet.” Men om det nu går till så att fordringsägaren aldrig lämnar några handlingar till inkassoföretaget och om inkassoföretaget inte heller har någon skyldighet att efterfråga underlaget för kravet — hur skall då riskerna för oriktiga krav kunna undvikas? Enligt interpellationssvaret har datainspektionen inte något att erinra mot ett system som innebär att inkassoföretaget tillhandahåller blanketter där fordringsägaren får fylla i alla nödvändiga uppgifter. Därigenom minskas naturligtvis risken för felidentifiering och feladressering. Men inspektionen framhåller också att systemet måste kombineras med vissa säkerhetsåtgärder. Inkassoföretaget får bl.a. inte underteckna blanketterna på förhand. Denna beskrivning av inkassoföretagens metoder ger anledning till flera frågor. Vad menas med nödvändiga uppgifter i ett inkassobrev? Bör det inte i första hand krävas att uppgifterna i ett inkassobrev är riktiga? Bör inte inkassobrevet vidare ge möjlighet för gäldenären att identifiera de belopp han blir krävd på? I ett inkassoärende som datainspektionen granskat tillgodosågs inte något av dessa krav. Kravbrevet innehöll nummer på fakturor som aldrig tillställts gäldenären. Några varor för de angivna beloppen hade inte levererats. Kravet hade långt innan inkassoföretaget inkopplades skriftligen i brev med mottagningsbevis bestridits av gäldenären. Av utredningen framgick det att den person som för inkassoföretagets räkning undertecknat inkassobrevet med hot om stämningsansökan till tingsrätten inte visste någonting om underlaget för kravet. Det telefonnummer som uppgavs i inkassobrevet innehades inte av den uppgivna fordringsägaren. Den person man skulle fråga efter uppgav att ifrågavarande firma — fordringsägaren — inte längre existerade. Den hade avvecklats. I detta fall fanns det all anledning att ifrågasätta om nödvändiga och riktiga uppgifter fanns med i inkassobrevet. Några veckor efter det att detta inkassoärende anmälts till datainspek tionen erhöll gäldenären ett brev, där fordringsägaren förklarade att den påstådda skulden på ca 8000 kr. efter ytterligare granskning i stället befunnits vara ett tillgodohavande på ca 2 800 kr. Det senare påståendet var lika oriktigt som det tidigare, och något underlag för beräkningen lämnades fortfarande inte. I sitt beslut förklarar datainspektionen att inkassoföretaget inte haft anledning att avvisa uppdraget eller göra närmare undersökningar om kravets riktighet och att anmälan inte föranleder någon ytterligare åtgärd från inspektionens sida. Detta beslut måste, såvitt jag kan förstå, betyda att ett inkassoföretag knappast under några förhållanden kan göras ansvarigt för ett oriktigt krav. Ansvaret faller på fordringsägaren som har fyllt i inkassobrevet. Men eftersom datainspektionens tillsynsrätt är begränsad att gälla inkassoföretagen och inte kan utsträckas till en undersökning av fordringsägarens underlag eller brist på underlag för kravet, kan inspektionen inte vidtaga någon ytterligare åtgärd. Jag vet att riksdagens debattregler förhindrar statsrådet att gå in på en bedömning av ett speciellt inkassoärende. Men jag vore tacksam om statsrådet ville förtydliga sitt interpellationssvar genom att redogöra för hur man genom den nya inkassolagen och datainspektionens tillsynsarbete skall kunna komma till rätta med ogrundade och hänsynslösa inkassokrav av det slag som vi redan har sett exempel på efter lagens tillkomst. Enligt min mening måste man här välja endera av två möjligheter, om man skall kunna övervaka att inkassoverksamheten sköts enligt ”god inkassosed” i den nya lagens anda. Antingen måste inkassoföretaget åläggas ansvaret för ett korrekt underlag för kravet, så att datainspektionen hos inkassoföretaget kan ta del av underlaget, eller också måste datainspektionen få befogenhet att hos fordringsägaren granska underlaget för kravet. Med den nuvarande ordningen tycks datainspektionen inte kunna vidtaga några åtgärder ens om underlaget skulle vara obefintligt och kravet ett rent skoj. Enligt min mening behöver skyddet mot orättmätiga inkassokrav stärkas och drabbade personer få effektivare hjälp än den datainspektionen f.n. har möjlighet att ge. Den översyn av lagen som statsrådet möjligen tänker sig kan bli behövlig efter ytterligare erfarenhet av dess tillämpning, tror jag borde ske så snart som möjligt.

Herr talman! Det är ett i och för sig mycket vällovligt syfte som herr Enlund är ute i när han vill förstärka skyddet mot orättmätiga inkassokrav, men när han karakteriserar nuläget och inkassolagens alla svagheter tycker jag att det blir betydande överdrifter. Man skall ha i minnet att hela systemet med datainspektionen som övervakningsmyndighet och en lagstiftning som datainspektionen kan grunda sig på för att hålla inkassobolagen och andra borgenärer som går hårt fram i schack är något totalt nytt, som vi inte haft vare sig inhemska eller utländska förebilder till när vi konstruerat det. När vi gjort denna lagstiftning har vi fått väga intresset av en smidigt fungerande kommers å ena sidan och skyddsbehoven å andra sidan. Vid dessa avvägningar har man fått vara rimlig i de krav man ställt på inkassoföretagen för att de skall kunna fungera på ett normalt kommersiellt sätt. Jag tror inte att man generellt kan säga att det är fel att inkassoföretaget från början inte går tillbaka till fordringsägarens handlingar och dokumentation för att kontrollera att fordran är riktig, om kravet är grundligt specificerat så att gäldenären vet vad det är fråga om när han blir krävd. Gäldenären har ju sedan möjlighet att protestera och invända. Det viktiga inte minst ur inkassosynpunkt är att inkassoföretaget ser till att gäldenären får god tid på sig att fundera över saken och ta redan på hur det förhåller sig. I den stund som gäldenären kommer med en invändning att kravet är obefogat finns det anledning för inkassoföretaget att se upp. Då har inkassoföretaget skäl att utveckla sina kontakter med fordringsägaren, att skaffa fram dokumentation osv. Normalt sett tror jag inte att det går att på grunduppgifterna få klarhet i om ett krav är obefogat. Det kan väl undantagsvis förhålla sig på det sättet att — om det skulle vara en konflikt mellan ett krav och bestämmelserna i vår konsumentlagstiftning, t.ex. bestämmelserna om oskäliga avtalsvillkor, hemförsäljningslagen eller något sådant — inkassoföretaget redan på grunduppgifterna kan avvisa befattning med ärendet. Jag tror alltså att man får vara litet försiktig med att redan nu ropa på förstärkning av lagstiftning om datainspektionens möjligheter att agera, även om jag väl förstår att herr Enlund är ute i ett gott syfte.